Herr talman! Det finns naturligtvis, som statsrådet framhöll, motsättningar mellan fjärrtrafiken och närtrafiken, men man måste ändå försöka se till att man får en god trafikservice också in om de aktuella områdena. Man kan inte helt ensidigt inrikta sig på vissa områden. Jag medger gärna att det är nödvändigt med en god fjärrtrafik, men det måste också tas hänsyn till andra områden, och trafiken måste anpassas till underlaget. Det är framför allt detta som man enligt min mening inte har gjort i inlandet. Man har inte beträffande Gävleborgs läns inland tagit hänsyn till den ökning av turismen som förekommit under det senaste året. Vi begär inte alls guld och gröna skogar utan bara att en del av de tåg som passerar genom länet skall få göra — gärna avkortade — uppehåll. Det är framför allt i Ljusdal som det föreligger behov av att norroch södergående tåg får göra uppehåll nattetid. Järvsö som är attraktiv turistort behöver uppehåll söderut på morgonen och norrut på kvällen. Kilafors har en mycket förnämlig åretruntanläggning för friluftsliv, men det är mycket svårt att komma dit eftersom expresstågen på morgonen och på kvällen över huvud taget inte stannar. Hofors—Storviks-området, som inte ligger mer än 20 mil från Stockholm, har inte någon ändamålsenlig dagförbindelse med huvudstaden. Beträffande Bollnäs anser jag att en hel del förbättringar skett, men vi har där önskemål om speciella uppehåll för Lapplandspilen och Bottenviken. Det har från centralt håll uttalats att önskemålen skall övervägas och besked härom skall lämnas. I det nya förslag till trafiktidtabell, som utgivits, har emellertid inte några sådana uppehåll angivits. Man är självfallet från kommunalt håll och på turisthåll intresserad av att samarbeta med SJ för att kunna åstadkomma en så god trafikservice som möjligt.

Herr talman! Herrar Westberg i Ljusdal och Oskarson har frågat, om jag har uppmärksammat påtalade missförhållanden vid s.k. djurfabriker och överväger några åtgärder med anledning därav. Vård och behandling av djur regleras i djurskyddslagen, som successivt har skärpts. I denna föreskrivs bl.a. att djur skall behandlas väl och att stall eller annat förvaringsrum för djur skall erbjuda tillräckligt utrymme och skydd. Veterinärstyrelsen är tillsynsmyndighet i fråga om djurskydd och meddelar råd och anvisningar. Den direkta tillsynen utövas av hälsovårdsnämnderna, som kan förelägga djurägaren att rätta till missförhållanden. De problem rörande bl.a. djurens miljö och trivsel som kan uppstå vid stordrift måste självfallet lösas på ett sätt som överensstämmer med djurskyddslagens bestämmelser. Inom lantbruksstyrelsen upprättas typritningar för djurstallar. För granskning av dessa har styrelsen en expertnämnd, som har tillgång till veterinärmedicinsk expertis. Djurstallar avseende nya produktionsformer ägnas särskild uppmärksamhet. Även lantbruksnämnderna har tillgång till veterinärmedicinsk expertis. Från statsmakternas sida har vidare resurser ställts till förfogande för forskning och försök samt rådgivning och upplysning. Forskningsresultat om miljöns inverkan på djurens hälsa i fråga om bl.a. nötkreatur har redan framkommit. Vidare pågår forskning rörande sambandet mellan miljö och hälsotillstånd i den svenska svinhållningen. Motsvarande forskning avses komma till stånd även vad gäller fjäderfä. Forskningsresultaten kommer att successivt beaktas i de statliga myndigheternas rådgivningsverksamhet. De uppgifter som under den senaste tiden publicerats om missförhållanden i s.k. djurfabriker kan ge anledning till en skärpt övervakning från tillsynsmyndigheternas sida. Enligt min mening är det möjligt att inom ramen för gällande lagstiftning komma till rätta med missförhållandena. Skulle så icke bli fallet, aktualiseras givetvis frågan om lagstiftningsåtgärder.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för det utförliga och positiva svaret. Jordbruksministern säger bland annat i sitt svar: »De uppgifter som under den senaste tiden publicerats om missförhållanden i s.k. djurfabriker kan ge anledning till en skärpt övervakning från tillsynsmyndigheternas sida. Enligt min mening är det möliligt att inom ramen för gällande lagstiftning komma till rätta med missförhållandena. Skulle så icke bli fallet, aktualiseras givetvis frågan om lagstiftningsåtgärder.» Jag vill nu fråga jordbruksministern om han anser att de förhållanden som skildrats är tillfredsställande ur djurskyddssynpunkt. Vård och behandling av djur regleras i djurskyddslagen, och där föreskrives bland annat att djur skall behandlas väl och att stall eller förvaringsutrymmen för djur skall erbjuda tillräckligt utrymme och skydd. Nu vet vi att det har skett en oerhört snabb utveckling på detta område, och då kan det självfallet många gånger vara svårt att riktigt hinna med. Men eftersom staten har medverkat till denna utveckling genom att ge lån och stöd till s.k. djurfabriker, så ökar också statens ansvar. Enligt min mening fyller inte djurfabrikerna de krav som uppställes i djurskyddslagen. De erbjuder inte djuren tillräckliga utrymmen. Djurfabrikerna projekteras och drives utifrån övervägande ekonomiska och tekniska aspekter. Djuren i dessa fabriker lever under förhållanden som enligt min mening ofta strider mot djurskyddslagens bestämmelser, utan att detta tycks föranleda någon åtgärd. Olof Alexandersson har i tidningen Industria skrivit att djurfabrikerna är ett helvete för djuren och ett dödligt hot mot folkhälsan. Höns, broilers och svin packas ihop i tusental utan chans att röra sig normalt, med benskador, stressjukdomar och cancer som följd. Detta är ju ett mycket olyckligt förhållande, som visar att djurskyddslagen inte tillämpas i den utsträckning som meningen varit. Resultatet har också blivit djurplågeri. Även stora olägenheter av gödselstank och andra miljöskador har uppkommit. En av de största svårigheterna är att bli av med gödseln. Allt detta har kommit att utgöra ett hot mot folkhälsan.

Herr talman! Även jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som jag uppfattar som positivt. Jag vill emellertid fästa uppmärksam heten på att min fråga främst föranletts av de alarmerande rapporter som inkommit angående hälsotillståndet hos de djur som uppfödes i dessa djurfabriker. Det torde vara ställt utom allt tvivel att djuren i dessa uppfödningsanstalter inte har skuggan av en chans att leva ett något så när naturligt liv. Däremot råder det väl delade uppfattningar om i vilken utsträckning djuren plågas eller lider av detta, men det naturliga rörelsebehovet har nästan helt tagits ifrån dem. Eftersom uppfödarna måste nå ett gott resultat utsättes djuren för hård drivning. Uppfödarna är tvingade till detta av en hård konkurrens. Men det allvarliga är att djuren lätt blir sjuka därav och att hälsotillståndet sålunda påverkas av den hårda drivningen. De utsätts också för medicinering med olika preparat, och frågan är väl — som herr Westberg i Ljusdal sade — i vilken mån detta kan vara farligt för oss alla som skall äta köttet eller äggen och i övrigt vad som produceras. Finns det risk för att djurets sjukdomstillstånd i en eller annan form överförs till människan är det mycket allvarlig. Statsrådet säger att det görs typritningar och ges råd från statliga organ. Det är kanske riktigt. Men om dessa råd och dessa typritningar leder till de resultat som man sett på en del håll är det tveksamt om det verkligen är de bästa råd och anvisningar som ges. Det finns anledning att undersöka den saken. Sedan en tid tillbaka har det ju här i landet förts en mycket inflammerad debatt angående kvicksilver i fisk, och en debatt av det slaget vill vi inte ha igen — den har varit till skada för både konsumenter och producenter. Därför konstaterar jag med tillfredsställelse att statsrådet i sitt svar pekar på den forskning rörande miljöns inverkan på djurens hälsa som pågår på vissa områden. Det är bra att denna redovisning gjorts här. Vidare är det bra att ny forskning är på gång och att statsrådet är beredd att i fortsättningen följa frågan med uppmärksamhet.
Herr talman! Detta är ju ett mycket stort problem, och det är svårt att ge en tillfredsställande belysning av det inom ramen för en enkel fråga. Men herrar Westberg och Oskarson har gjort inlägg som föranleder några kommentarer av mig. Herr Oskarson sade mera inom parentes att man rakt inte kan hävda att dessa djur lever ett naturligt liv. Nu är min kunskap om jordbruket så pass stor att jag måste säga, att sällan lever väl de djur som vi tar in och binder och mjölkar och tar ägg från ett naturligt liv — det hör till saken. Herr Westberg frågade om jag anser att förhållandena är tillfredsställande. Ja, jag vågar inte ha någon mening ens om de ytterst få fall som relaterats i pressen, ty det är inte min uppgift. Jag kan inte ersätta hälsovårdsnämnderna i kommunerna, jag kan inte ersätta veterinärstyrelsen. Herr Westberg säger själv att lagen nog ger tillfredsställande möjligheter men att det brister i tilllämpningen. Herrar Westberg och Oskarson är naturligtvis välkomna till mig, men det är hälsovårdsnämndernas uppmärksamhet som ni iskall fästa på saken, och det är länsstyrelsen och veterinärstyrelsen som har att övervaka det hela. Det förekommer att hälsovårdsnämnderna ingriper i sådana här fall. Ni har ju kunnat läsa mycket om dessa saker i tidningarna, och av artiklarna har bl.a. framgått att det finns någonting som kallas Protectabogen för svin. De av kammarens ledamöter som i likhet med mig sysslar med jordbruk känner till hur denna fungerar, och vi vet även att en hälsovårdsnämnd förbjudit användandet av Protectabogen. Beslutet är emellertid överklagat hos länsstyrel sen och kommer säkerligen att föras till högsta instans. Då får vi i det avseendet generella anvisningar. Jag kan i sammanhanget upplysa om att lantbruksstyrelsen har meddelat mig att styrelsen skall skriva till lantbruksnämnderna och påpeka för dem att de i ännu större utsträckning skall anlita veterinärmedicinsk expertis när det gäller anordnandet av nya stallar och förvaringsrum åt djuren. Slutligen tog herr Oskarson upp frågan om kvicksilvret i fisk och menade att vi skulle söka undvika att få en motsvarande debatt i detta fall. Då vill jag be herr Westberg att något tona ned sina skräckskildringar angående köttet — han sade att hönsen får cancer O0.s. v. Vi skall hålla huvudet kallt, ty rapporterna är inte så oroande i detta avseende. Herr talman! Vi har alltså enligt min mening en effektiv lag. Det gäller att se till att lagen efterlevs, för denna tillsyn har vi myndigheter som hälsovårdsnämnder och veterinärstyrelser. De har alla — framför allt veterinärstyrelsen och lantbruksstyrelsen — sin uppmärksamhet riktad på dessa problem.

Herr talman! Värphöns spärras in flera tillsammans i så trånga burar att de inte kan röra sig. Broileruppfödningen försiggår under liknande förhållanden: 15—20 djur packas på en kvadratmeters yta. Svin trängs ihop i mycket små utrymmen så att de inte har möjlighet att röra sig, dels därför att det ger låga anläggningskostnader, dels därför att det främjar en snabb tillväxt. Jag kan inte finna att dessa uppgifter stämmer med djurskyddslagen, där det sägs att tillräckligt utrymme skall erbjudas de djur det här är fråga om. Jordbruksministern menar att vi skall tala med hälsovårdsnämnderna om dessa frågor. Samtidigt säger han att det inom lantbruksstyrelsen upprättas typritningar för djurstallar. Jag hade för mig att lantbruksstyrelsen lydde under jordbruksministern och att han därför åtminstone i viss mån var ansvarig för att dessa typritningar blir sådana, att de följer djurskyddslagens bestämmelser om tillräckligt utrymme. Det borde finnas möjlighet att med ledning av den forskning som jordbruksministern talade om — jag finner det mycket värdefullt att den pågår — fastställa minimikrav på utrymmen i sådana sammanhang.
Herr talman! Jag skall inte gå in på någon diskussion om vad som är naturligt och vad som inte är naturligt, herr statsråd. Låt mig bara förklara att vad som enligt min mening är viktigt är att man — som herr statsrådet själv sade — inte skall skräckmåla men väl vara beredd att ge upplysning till allmänheten. När herr statsrådet nu har beretts tillfälle att här tala om vad som görs inom detta område, borde han vara tacksam för att ha fått denna möjlighet.
Herr talman! Det får inte betecknas som otacksamhet att jag först svarade och sedan försvarade mig när herrarna gjorde en del påståenden som jag inte tyckte var riktiga. Jag har varit mycket angelägen att framhålla att vi har en djurskyddslag och att vi har organ som skall se till att de som håller djur lever efter lagen. Om man som officiell person — riksdagsman eller vad man har för uppgift — kommer på misstänkta fall, skall man slå larm till myndigheterna. Det är först om det behövs en lagändring som vi skall gripa in härifrån, och ingen har ännu kunnat påvisa att någon sådan är erforderlig. Inom jordbruksdepartementet är vi mycket intresserade av denna fråga. Damerna och herrarna har på riksda gens bord en proposition om en veterinärmedicinsk rådgivningsoch laboratorieverksamhet, i vilken vi föreslår att det inrättas och till veterinärstyrelsen knyts en rådgivande nämnd, bestående av representanter för veterinärhögskolan, statens veterinärmedicinska anstalt, lantbruksstyrelsen, lantbrukshögskolan och jordbruksnäringen. Syftet därmed är att se till att alla nya ladugårdar och alla nya anläggningar för svin och höns är så utformade att de överensstämmer med djurskyddslagen. Det är vår Öönskan att så skall ske och här föreligger alltså inte på något sätt delade meningar. Men jag vill än en gång säga, herr Westberg, att jag inte vågar ha någon mening om de fall som aktualiserats i tidningarna, eftersom jag inte har haft tillfälle att undersöka dem. Men det är klart att det är oroväckande om tidningarnas redogörelse är riktig. Jag hoppas att hälsovårdsnämnderna omedelbart tar itu med de fall som pressen har fört fram i ljuset — jag önskar inget annat i det avseendet.

Herr talman! Herr Ahlmark har, under framhållande av att Sverige genom EFTA bör sträva efter både att försvåra Portugals ekonomiska utveckling och att genom tryck på Portugal söka påverka dess politik gentemot afrikanerna, ställt följande frågor: 1. Anser statsrådet att en snabb ekonomisk utveckling i Portugal ökar' landets möjligheter att fullfölja sina tre krig i Afrika? 2. Har statsrådet några planer på att i EFTA ta upp frågan om Portugals kolonialkrig? 3. Vad är den svenska regeringens syn på svenska och andra utländska investeringar i Portugal? 4. Anser statsrådet att Portugal bör ingå i en utvidgad västeuropeisk marknad så länge som detta land bedriver krig i Afrika? 53. Tror statsrådet att det planerade kraftverket i Cabora Bassa är till nytta för den portugisiska regimen i Mocambique och för övriga vita minoriteter i södra Afrika? 6. Anser statsrådet att det är lämpligt att svenska företag genom t.ex. försäljning underlättar genomförandet av kraftbygget i Cabora Bassa? De enskilda frågor som ställs i denna interpellation har redan besvarats i tidigare debatter. Huvudintresset knyter sig till interpellationens klart uttalade syfte att förmå regeringen att frångå vissa grundläggande principer för vår handelspolitik. Interpellanten pläderar för att vi skall inleda ett handelskrig mot Portugal. EFTA skall — för att använda herr Ahlmarks ordval — vara redskapet för detta. Med EFTA:s hjälp skall vi söka strypa Portugals ekonomiska utveckling. Frågeserien suggererar fram tanken att detta skulle vara både möjligt och önskvärt. Det bör uppmärksammas att samma resonemang kan föras också beträffande andra länder som i vissa avseenden bedriver politik som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter och principer om folkens självbestämmanderätt. Med detta resonemang skulle ett betydande antal länder kunna bli före EFTA är en organisation med handelspolitiska och därmed sammanhängande ekonomiska uppgifter. Jag har tidigare framhållit att det inte finns stöd vare sig i stadgan eller i opinionen inom övriga medlemsländer för åtgärder i interpellationens mening; inte heller för en uteslutning av Portugal vilket är det logiska kravet i herr Ahlmarks resonemang. Genom EFTA och andra internationella avtal, främst GATT, har vi bundit oss till vissa regler för det handelspolitiska uppträdandet. Vi kan inte utan att våldföra oss på dessa avtal vidta åtgärder mot Portugal av det slag som herr Ahlmark tänker sig. Tilltron till Sveriges vilja och förmåga att respektera ingångna avtal är starkt förankrad. Det är en utomordentligt värdefull tillgång för vårt land. Den kommer regeringen för sin del inte att äventyra. Om FN:s säkerhetråd beslutar om ekonomiska sanktioner mot Portugal kan däremot enskilda länder ompröva sina avtalsbundna handelspolitiska förpliktelser gentemot Portugal. Frågan om aktioner av den art som interpellationen ger uttryck för hör således hemma i FN och inte i EFTA eller andra internationella organisationer. Den enda möjligheten för oss, om vi önskar bryta våra förbindelser med Portugal, är att utträda ur EFTA och andra internationella organisationer. Det skulle emellertid få mycket djupgående konsekvenser för bl.a. vår egen ekonomiska utveckling, för de nu pågående nordiska integrationssträvandena och för möjligheterna att påverka utvecklingen av en vidare europeisk integration. Det är svaret på herr Ahlmarks interpellation. Jag vill emellertid tillägga att jag anser det vara en viktig uppgift att vi inom ramen för EFTA-stadgan beva kar utvecklingen i Portugal. Det är i hög grad påkallat från fackliga, sociala och ekonomiska intressesynpunkter. Vid mer än ett tillfälle har jag i samband med ministerrådsmötena i EFTA tagit upp frågan om bl.a. arbetsmarknadspolitiken i Portugal och även uttalat skarp kritik mot att Portugal ej respekterar FN:s sanktionsbeslut gentemot Rhodesia. Jag har varit tämligen ensam i detta sammanhang.

Herr talman! Frihandel och internationell samverkan är några av de värderingar, som liberaler slagits hårdast för under en följd av år och årtionden. Handeln mellan olika länder är inte en transaktion som betyder vinst för den ena parten och förlust för den andra. Handeln mellan nationerna är i stället en form av ekonomiskt utbyte, som i regel båda länderna tjänar på. Man kan därigenom producera i längre serier. Man kan specialisera sig på de varor och branscher som ens eget land har bäst förutsättningar för. Skulle vi inte driva någon utrikeshandel, skulle vi i Sverige knappast heller ha något välstånd. Det är inte denna princip som min interpellation handlar om; den är alltför självklar. Jag tackar handelsministern för svaret på interpellationen. Detta svar försöker suggerera fram intrycket att jag bara vill att Sverige skall handla med länder vilkas politiska regim jag gillar. »Med detta resonemang», säger statsrådet med rätta, »skulle ett betydande antal länder kunna bli föremål för svenska handelspolitiska stridsåtgärder». Det är bara det att ingen, såvitt jag vet, fört detta resonemang. Handelsministern vet att jag aldrig gjort det. Vi förde för två år sedan i första kammaren en liknande debatt. även då sade statsrådet i något slags polemik med mig att Sverige inte bara kan handla med länder som är demokratiska. Jag upplyste då handelsministern utförligt om vad som var min mening. Jag tvingas nu upprepa det genom att citera ur protokollet från detta tillfälle: » Vi har i Sverige under många år fört en debatt om hur ekonomiska sanktioner kan påverka diktaturregimer av olika slag. I de seriösa inläggen i den debatten har man framhållit att bojkotten och sanktionen aldrig kan vara ett generellt vapen mot totalitära stater. Avgörande är i stället om sanktioner mot en viss bestämd diktatur kan få verkningar och konsekvenser som vi från demokratiska synpunkter gillar. Sanktioner mot Sovjet eller Östtyskland skulle av allt att döma antingen vara helt verkningslösa eller också leda till motsatt resultat: en ökad isolering som skärper förtrycket utan att medföra några påtagliga fördelar. Vi finner att i andra fall, t.ex. många u-länder, skulle en ekonomisk kris skapa kaos men inte demokrati, medan ökad handel betyder stegrad levnadsstandard och en bättre bas för framtida liberalisering. Men kolonialmakten Portugal tillhör ingen av dessa två grupper. Ett par centrala omständigheter gör landet till ett särfall. För det första bedriver Portugal ett hänsynslöst krig i tre områden av Afrika. Dessa krig kommer av allt att döma att fortgå så länge som Portugal har ekonomiska resurser att föra dem. För det andra är Portugal medlem av den frihandelsorganisation i vilken också Sverige ingår. Kombinationen av dessa båda unika omständigheter har skapat en för svensk del helt ny politisk situation. Genom att i EFTA på flera sätt stödja Portugals ekonomiska utveckling bidrar Sverige och övriga EFTA-länder till att förlänga krigen i Angola, Mocambique och portugisiska Guinea. Men genom EFTA har vi också fått ett redskap för påtryckningar på Portugal.» Det sade jag i mars 1967, det kan jag ord för ord upprepa i dag, i mars 1969. Detta resonemang bemöter den medvetna oriktighet som finns i interpellationssvaret: antydan om att jag bara vill handla med länder vilkas politik jag gillar. Om statsrådet Lange i sak hade någon invändning mot mina argument beträffande Portugals särställning i två avseenden skulle han naturligtvis anföra dem. Men han har inga sådana argument, och därför låtsas han att jag har en annan åsikt än den jag alltid har förfäktat. Jag hade hoppats slippa att främst upprepa mina värderingar och sakskäl beträffande vårt förhållande till Portugal. Jag hade hoppats att regeringen skulle ha förändrat och nyanserat sin uppfattning. Nya fakta har kommit till som ännu klarare visar Portugals beroende av handeln med EFTA. Nya kritiska uttalanden och bedömningar beträffande de europeiska demokratiernas ekonomiska stöd till Portugal har gjorts från ledande medlemmar av motståndsrörelsen i södra Afrika. Samarbetet mellan Sydafrika, Rhodesia och Portugal har ökat. Den vita befästningen i södra Afrika är ytterligare utbyggd, samtidigt som afrikanernas motstånd och gerillaaktioner har ännu mer skärpts. Detta är anledning nog att förändra politiken. Och några av de nya frågor jag har ställt i interpellationen markerar ännu mer problemets betydelse. Men regeringen tycks inte ha ändrat sig. I det korta och på de flesta punkter intetsägande interpellationssvaret i dag uttrycker statsrådet samma gamla missförstånd som tidigare. Jag frågade om regeringen anser att en snabb ekonomisk utveckling i Portugal ökar landets möjligheter att fullfölja sina kolonialkrig. Inget svar i dag. Men jag antar att handelsministern menar att det gamla svaret för två år sedan är giltigt. Då var statsrådet Lange positiv till ökad handel med Portugal. Han vägrade att inse att krigen i Afrika i stor utsträckning är beroende av hur mycket resurser Portugal får genom handel, främmande investeringar och ekonomisk tillväxt. Jag frågade vidare om regeringen var villig att ta upp saken i EFTA. Herr Lange hänvisar i slutet av svaret till att han aktualiserat ett delproblem, nämligen den fackliga rörelsens möjligheter att arbeta i själva Portugal. Det är utmärkt att man från LO och TCO-håll i EFTA:s rådgivande kommitté har tagit det initiativet. Det utgår, såvitt jag vet, från EFTA-stadgans § 2, moment b. Där talas om att handeln skall äga rum under »sunda konkurrensförhållanden». Ett land utan fria fackföreningar uppfyller knappast den bestämmelsen. Men jag har tidigare visat att Portugal också bryter mot 8 2, moment a. Där sägs att de resurser som blir en följd av EFTA-samarbetet skall nyttjas »rationellt» och till »fortlöpande förbättring av levnadsstandarden». I dag nyttjar Portugal i stället i hög grad sina resurser till att föra krig i Afrika. Det är knappast förenligt med det syfte i EFTA:s stadga som jag just hänvisat till. Också därför kan man ta upp Portugalfrågan i EFTA:s ministerråd. Men handelsministern påstår utan någon som helst argumentering att den möjligheten saknar stöd i stadgan. Jag frågade om Portugal bör ingå i en utvidgad västeuropeisk marknad så länge som landet bedriver krig i Afrika. Inget svar där heller. Jag antar då återigen att den svenska regeringen har samma mening som 1967. Då sade man: »EFTA :s mål är att få till stånd en förenad västeuropeisk marknad i vilken alla EFTA-länder, däribland Portugal, ingår.» Ändå vet vi att risken att ställas utanför en förenad västeuropeisk marknad skulle vara en stark påtryckning på Portugal. Till de länderna går ju ungefär två tredjedelar av Portugals totala handel. Men gång på gång sedan Londondeklarationen 1961 har EFTAs ministerråd upprepat att alla EFTA-stater skall samordna sina aktioner och förbli enade så länge förhandlingar med EEC pågår. Aldrig har man gjort undaniag för den enda diktatur, som är medlem av något av de västeuropeiska handelsområdena, alltså Portugal. Tänk om EFTA ministrarna nästa gång de träffas i stället för att göra den vanliga resolutionen om att alla »EFTA-stater» skall få sina intressen tillgodosedda sade att alla »EFTA-demokratier» skall stödjas på det sättet! Den förändringen i uttryckssätt strider inte mot någon stadga, men den vore en viktig politisk viljeyttring. Ändringen från »EFTA-stater» till »EFTA-demokratier» skulle genast uppmärksammas i Lissabon och bli ett svårt bakslag för de krafter där som tror att man både kan fortsätta krigen i Afrika och komma in i en gemensam västeuropeisk marknad. Är (den svenske handelsministern beredd att på olika vägar arbeta för en sådan förändring i formuleringen av ministerrådets uttalanden. Mina båda sista spörsmål gällde Cabora Bassa-projektet. Regeringen har inte i sak utvecklat sin syn på den frågan här i riksdagen. Trots detta säger statsrådet Lange inte ett ord i sitt interpellationssvar till mig om hur han ser på Cabora Bassa, jag antar att han har ett tal i beredskap som han nu kommer att hålla. Eftersom denna fråga varit så livligt debatterad de senaste månaderna vill jag säga några ord om den. Cabora Bassa blir, om det kommer till stånd, ett av de största kraftverken i världen. Det kommer att underlätta bevattningen av en stor del av Mocambique och skapa en ny transportled på Zambesifloden. Det kommer att ge arbete åt tusentals människor och underlätta en framtida industrialisering. Det kommer att täcka en mycket stor del Cabora Bassa vore därför ett viktigt projekt att stödja på olika sätt — om det var afrikanerna och majoriteten i Mocambique som bestämde landets utveckling. Men så är det inte. Det är några få procent av européer och 60 000 portugisiska soldater som styr landet. Deras avsikt med Cabora Bassa är naturligtvis inte att underlätta en övergång till majoritetsstyre utan att stärka den härskande regimen. De syftar till ett kraftverk som hjälper Portugal att hålla sig kvar i Mocambique och som ytterligare svetsar samman Mocambique med de andra vita minoritetsregimerna i södra Afrika. Mycket talar för att det är rätt uträknat. Om ett sådant jättelikt kraftverk kommer till stånd, blir det ytterligare ett skäl för Portugal att stanna i Mocambique och fortsätta att bekämpa motståndsrörelsen. Man får nya resurser som på sikt troligen kan underlätta krigföringen. Man kommer att sälja massor av elkraft till Sydafrika. Det ger kapital, och det skapar ännu ett sydafrikanskt intresse av att behålla den nuvarande regimen i Mocambique. På olika sätt kan troligen Cabora Bassa dessutom bli till glädje för Rhodesia, som Portugal i så många fall har hjälpt i strid med FN:s resolutioner. Hur värdefullt Cabora Bassa än vore i ett annat läge, kan jag därför inte undgå slutsatsen att det är olyckligt att kraftverket kommer till stånd i den politiska situation som nu råder och som kan överblickas. Därför tycker jag också att det är synd att ett svenskt företag kanske kommer att bidra till det med viktiga leveranser. Men kritiken bör naturligtvis inte främst riktas mot ASEA. Det är inte företagens uppgift att föra en egen utrikespolitik i strid med regeringens värderingar. Den svenske handelsministern har vid flera tillfällen sagt att han är positiv till snabbt vidgade ekonomiska förbindel ser med Portugal. Det är alltså regeringens egna riktlinjer som ASEA här följer, även om företagen naturligtvis inte är skyldiga att i detta avseende göra det. De som vill ha till stånd en förändring av vår politik gentemot Portugal bör i första hand rikta dessa krav till regeringen. Därför vill jag fråga handelsministern: Är statsrådet säker på att Cabora Bassa-projektet inte strider mot syftena bakom FN:s säkerhetsråds resolution om sanktioner mot Rhodesia? Men då vill jag lägga till en mycket viktig sak. Om en leverans från ett svenskt företag till Cabora Bassa skulle inställas, bl.a. därför att den står i strid med syftena för FN-beslutet om sanktioner mot Rhodesia, så får det inte innebära att t.ex. en viss ort skall betala kostnaderna. Den svenska utrikespolitiken är hela svenska folkets sak. Skulle en utebliven leverans leda till sysselsättningsproblem på någon ort — vilket vi inte alls vet i dag — så är det klart att statsmakterna måste ta på sig ansvaret för att lösa det problemet. Herr talman! Insikten om att den svenska politiken gentemot Portugal bör förändras håller snabbt på att spridas till stora grupper i det svenska samhället. Jag syftar inte bara på ungdomen, där engagemanget är hetast och bitterheten mot vårt nuvarande stöd till Portugal är störst. I de ideella folkrörelserna i Sverige håller, oavsett generationstillhörighet, på att växa fram en djup medvetenhet om vad den medmänskliga solidariteten kräver. Det var med stor glädje som jag i morse tog del av det uttalande som frikyrkomötet i Örebro just har gjort. Där var samlade drygt tusen delegater från de fria samfunden. De representerade flera hundra tusen medlemmar i de fria kyrkorna.

Man begär alltså att EFTA skall utnyttjas som redskap för påtryckning på Portugal. Man avvisar Cabora Bassa-projektet, eftersom det kan stärka det vita rasistiska blocket i södra Afrika. Inget skulle glädja mig mer än om handelsministern kunde bidra till den enighet som tvärs över parti-, generationsoch samfundslinjer markerades i Örebro. Jag kan för min del instämma i frikyrkomötets uttalande. Vad säger statsrådet Lange?

Herr talman! Herr Ahlmark säger i dag att han visst inte vill att handelspolitiska åtgärder av någon art skall utsträckas allmänt till länder som har för oss misshagliga regimer och regimer som vi fördömer. Detta är ett klarläggande, och det kan jag ge herr Ahlmark ett erkännande för.

Det är där våra meningar går isär. Jag skall ett ögonblick uppehålla mig vid EFTA. I mitt interpellationssvar har jag talat om att vi har gjort försök, herr Ahlmark, att ta upp dessa frågor i EFTA. Herr Ahlmark åberopade olika paragrafer i EFTA-avtalet, men det är inte herr Ahlmarks tolkning av avtalet som är relevant eller intressant i sammanhanget. Det är frågan om hur organisationen själv tolkar detta avtal. Herr Ahlmark får stödja sig på vilka auktoriteter som helst. Jag kan grunda vad jag nu säger på de erfarenheter jag haft. Jag har redan påpekat att jag tagit upp problemen i EFTA-sammanhang och att jag har mött motstånd. Jag har inte kunnat få upp dessa frågor på EFTA:s dagordning. Det räcker enligt EFTA-stadgan att ett enda land motsätter sig det. Jag tror att jag en enda gång haft stöd av ett land medan alla de andra varit emot mig. Detta är fakta, herr Ahlmark, som man inte så lätt kan förbigå, och de grundar sig som sagt på mångårig erfarenhet. Det är sannerligen inte en, utan åtskilliga gånger vi gjort försök att utreda i vilken utsträckning vi via EFTA kunde påverka Portugal i dess förtryckarpolitik i södra Afrika. Herr Ahlmark säger vidare att jag på olika sätt skulle ha uttalat mig mycket positivt för Portugals ökade handel inom ramen för EFTA. Jag skulle till och med ha uppmanat svenska företag att intressera sig för Portugal, att försöka vidta åtgärder, kanske också göra investeringar i Portugal. Herr Ahlmark, när har jag sagt någonting sådant? Jag vet att herr Ahlmark i dag inte för första gången vantolkar ett inlägg i en diskussion bland de många diskussioner vi förut haft kring dessa frågor. Vad jag har sagt är att EFTA-avtalet ger Portugal möjlighet att utveckla sin handel och dra nytta av detta för sin ekonomiska utveckling i allmänhet. Jag framhöll också att det väl på kort sikt är alldeles uppenbart att detta kan ge Portugal ökade möjligheter att föra krig. Det har jag inte förnekat. Jag har vidare sagt att frågan på längre sikt kan te sig annorlunda och att det ju är en tankeställare, men jag har inte därav dragit några sådana slutsatser som herr Ahlmark försöker läsa in i mitt uttalande. Är det inte en tankeställare att frihetsrörelser ibland drar nytta av en begynnande industrialiseringsprocess? Vem som helst kan förstå att det ibland är lättare att väcka intresse för befrielse bland industriarbetargrupper än bland andra grupper. En industriarbetare har bättre möjligheter att sätta sig in i dessa mycket stora problem, eftersom det ofta ligger i företagens intresse att utbilda sina arbetare. Det är t.ex. ingen tillfällighet att den spanska frihetsrörelsen har sin starkaste förankring i de industrialiserade områdena, särskilt inom de industrier som senast utvecklats, Lika litet är det ägnat att förvåna att den studerande ungdomen vid universiteten ofta är fanbärare för denna frihetsrörelse. Jag framhöll att detta är en teoretisk frågeställning — det var i varje fall vad jag menade — men att den kan ha sitt intresse. Man får inte vara för ensidig i sin bedömning. Herr Ahlmark far nu land och rike runt och säger att Gunnar Lange har förklarat att han solidariserar sig med Portugal och är intresserad av Portugals ekonomiska utveckling. Och i dag får vi höra att jag t.o.m. har uppmanat svenska företag till insatser i detta sammanhang. Det har jag aldrig gjort, herr Ahlmark. Försök att visa när jag har sagt något sådant. Det kunde finnas mycket att tillägga, men jag kanske skall säga något om en annan fråga som herr Ahlmark berörde. Det gäller EFTA:s syfte, som ju är att vara en förberedelse för en vidare integration i vår del av världen. Herr Ahlmark har frågat: Vill herr Lange medverka till att Portugal kommer in i EEC? Skall inte EFTA, när man avger sina solidaritetsförklaringar, säga ifrån att Portugal över huvud taget inte får vara med i sammanhanget om inte landet drastiskt ändrar sin politik i frigörande riktning? Herr Ahlmark! Detta är i dag en akademisk frågeställning. Vi tillhör som bekant inte EEC och vi vet att dörren ser ut att vara stängd för alla nya medlemmar och för alla nya förbindelser med utanförstående stater under ganska lång tid framöver. Jag vill bara ha sagt att skulle saken komma att aktualiseras, är det visserligen smickrande för mig att herr Ahlmark anser att jag har ett sådant enormt inflytande i EFTA och andra internationella organisationer, där jag haft att företräda Sverige, att jag utan vidare kan bestämma vad dessa organisationer skall göra. Men mina erfarenheter i det hänseendet av EFTA har som nämnt varit ytterligt nedslående. Jag tror därför inte heller att jag — även om jag skulle önska det i det här tänkta läget — kan åstadkomma vad herr Ahlmark har velat rekommendera. Herr Ahlmark hävdar att ju snabbare Portugal utvecklas ekonomiskt, desto bättre förutsättningar har landet att föra krig i Afrika. Jag har som sagt inte betvivlat det. Jag tycker tvärtom att det är en utomordentligt skarpsinnig iakttagelse, herr Ahlmark. Men det bör väl i det sammanhanget påpekas att en ännu mer avgörande förutsättning för Portugals krigföring är de stora indirekta bidrag landet erhåller från NATO. Som bekant har herr Ahlmark vid ett flertal tillfällen visat ett synnerligen livligt intresse för den organisationen. Herr talman! Tillåt mig att, efter alla de citat som herr Ahlmark begagnade sig av i sitt anförande, också läsa upp ett avsnitt av vad herr Ahlmark skrev om NATO i boken Unga liberaler. Kapitlet i fråga har den, omedvetet skulle jag föreställa mig, ironiska titeln Vår eländiga utrikesdebatt. Så här skrev herr Ahlmark då: »Vår tids viktigaste fredsförbund heter därför inte Förenta Nationerna utan Atlantpakten. I motsats till FN förlamas inte NATO av ryska direktiv. Pyromanen sitter inte med i brandkårsledningen och kan inte hejda dess utryckningar.» Herr Ahlmark fortsätter sedan sina utgjutelser om NATO:s förträfflighet. »Under de senaste tio åren har den fria världen i stort sett lyckats fullfölja tillbakahållandets politik. Sedan NATO bildades har västern på alla punkter lyckats hålla sina positioner i atlantområdet.» Här stannade jag ett ögonblick och frågade mig själv om herr Ahlmark med atlantområdet avsåg Angola och kanske också de övriga afrikanska länder som Portugal behärskar. Han nämner emellertid i sammanhanget ingenting om att inte Portugal är en viktig länk eller att NATO skall utöva några slags påtryckningar mot Portugal. Herr Ahlmark nöjer sig inte enbart med de här deklarationerna. I hans bidrag till denna bok finns det andra för honom mycket mer komprometterande uttalanden. Han berömmer NATO och, som sagt, att Portugal tillhör Atlantpakten bekymrar honom inte ett dugg. Ändå måste väl just det förhållandet, vara det kanske viktigaste bidraget till Portugals förmåga att utkämpa tre olika krig i Afrika — i Portugisiska Guinea, i Angola och i Mocambique. Herr Ahlmark uttalar sig också om det stora värdet av den handelspolitiska integretionen i Västeuropa. Inte heller i det sammanhanget nämns Portugal. De synpunkterna måste väl också gälla EFTA vid den tidpunkten. Det kan ju hända att herr Ahlmark i dag är beredd att ta avstånd från vad han skrev då. Det var länge sedan boken utgavs — det erkänner jag. Tidpunkten ligger så långt tillbaka som 1961, och herr Ahlmark har naturligtvis kunnat ändra uppfattning åtskilliga gånger sedan dess. Jag hoppas att han har gjort det. Det för herr Ahlmark problematiska i sammanhanget är bara att boken faktiskt utgavs två år efter det EFTA-avtalet undertecknats. Jag är vidare övertygad om att i varje fall denna kammares ledamöter inser att en ansvarig regering inte kan springa ifrån undertecknade internationella avtal lika lätt som herr Ahlmark tar avstånd från sina utrikespolitiska stridsskrifter. Jag återkommer till herr Ahlmarks fråga om regeringen har några planer på att ånyo ta upp spörsmålet om Portugals kolonialkrig i EFTA. Svaret på frågan är i och för sig nej. Det finns nämligen för närvarande inga förutsättningar att få upp frågan på dagordningen för ministerrådsmötena. Regeringen har heller inte för avsikt att ta upp frågan i vissa andra internationella organisationer som Sverige och Portugal gemensamt tillhör. Vissa av dessa organisationer — jag skall tillåta mig att nämna några är verksamma på områden som nära gränsar till de internationella handelsorganisationernas verksamhetsfält. Det gäller IAEA, Internationella atomenergiorganet, det gäller ICAO, Internationella civila luftfartsorganisationen, det gäller ITU, Internationella teleunionen och det gäller WMO, Meteorologiska världsorganisationen. Den sistnämnda organisationen är mycket omfattande men den gränsar naturligtvis mindre till handelns område. Vi kommer inte heller, herr Ahlmark, att ta upp frågan om Portugals kolonialpolitik i Världspost unionen eller i Internationella veterådet. Däremot har regeringen i FN stött och kommer att stödja förslag om åtgärder mot Portugals koloniala förtryck — det torde inte vara herr Ahlmark obekant. Förenta Nationerna är det forum där frågor av detta slag i första hand skall behandlas. Men låt oss än en gång fullfölja herr Ahlmarks resonemang om att ta upp frågan i EFTA. Jag har tidigare försökt göra detta såsom jag har sagt. Låt mig nämna ytterligare ett par exempel. Vid Lausannemötet 1967 tog jag upp frågan om arbetslönerna i Portugal. Denna aktion ledde ingenstans; orsaken var att Schweiz inlade sitt veto. Så sent som i fjol tog jag upp frågan utan att få något gensvar från de övriga medlemsländerna. I anslutning till rådsmötena har jag också vid ett par tillfällen enskilt diskuterat frågan om Portugals kolonialpolitik, bl.a. med utgångspunkt från Portugals bristande respekt för Rhodesiablockaden. Antag emellertid att Sverige återigen aktualiserar frågan i EFTA och alltså följer herr Ahlmarks väl övervägda råd. Har vi då några utsikter att få med de övriga EFTA-medlemmarna? Kommer t.ex. herr Ahlmarks borgerliga kolleger i Norge och Danmark att rösta med oss? Vad har herr Ahlmark för uppfattning i det fallet? Avslutningsvis i denna replik vill jag än en gång framhålla att herr Ahlmark redan tidigare ställt samma frågor som i den nu aktuella interpellationen. De har också besvarats — väl inte till herr Ahlmarks egen tillfredsställelse, men det svar som kunnat ges har herr Ahlmark fått. Deita kommer naturligtvis inte att hindra herr Ahlmark från att upprepa frågorna hur många gånger som helst i fortsättningen — därvidlag gör jag mig inga illusioner. Jag skulle emellertid för omväxlings skull och med herr talmannens tillstånd vilja bry ta mot praxis för interpellationsdebatter genom att ställa frågor till herr Ahlmark och folkpartiet. Jag gör det inte av elakhet utan därför att jag tror att det är av intresse för ledamöterna av denna kammare och för många andra att verkligen få frågorna belysta, så att vi har klart för oss vilka utgångspunkter herr Ahlmark har och vilka sympatier han på olika håll kan vinna för sin argumentation. För det första skulle det vara intressant att veta vad folkpartiet tycker i dessa båda avseenden: Är herr Ahlmarks ståndpunkter representativa för folkpartiet eller är han mer eller mindre ensam om sin uppfattning? Jag kunde inte låta bli att med förvåning — men också med en viss beundran läsa vad herr Ahlmarks partiledare sade så sent som den 2 mars i år, när han ställdes inför vissa frågor av Kvällsposten.

Det är klart att var och en enskild som vill bojkotta en sydafrikansk eller portugisisk vara kan naturligtvis göra det om han är beredd att ta den bördan på sig. Men att säga till Asea eller jobbarna i Ludvika, att det är er förbaskade skyldighet att avstå från det här och ta de därmed förknippade konsekvenserna, det anser jag är fel. Det är den svenska staten som ska ta ansvaret. Och jag skulle inte tillråda det.» Jag uppfattade detta som ett klart avståndstagande från tanken på enskilda från svensk sida vidtagna blockadåtgärder mot Portugal. Om herr Wedén intar den ståndpunkten har han mycket gott fog för det. En blockad skulle nämligen innebära en demonstration, om det inte fanns allmän uppslutning kring åtgärden genom ett beslut av FN i den ordning som stadgan föreskriver. Den skulle också vara verkningslös. Den skulle inte förbättra läget för Fre limo, eftersom Cabora Bassa-projektet — om Portugal har bestämt sig för det — ändå kommer till stånd; det finns ju konkurrenter. Aktionen skulle emellertid innebära ett avtalsbrott från svensk sida, ty, herr talman, GATT-avtalet gäller i detta sammanhang och det betyder att vi måste behandla alla nationer lika när det gäller handelstransaktioner. ASEA :s eventuella — jag säger eventuella, ty något avtal är ännu inte undertecknat — affärer med Mocambique avser varuleveranser, inte investeringar i den bemärkelsen att företaget inte skulle få kontant betalning för varje leverans så fort den kom. Jag skulle kunna utveckla detta fall mera, men vi får kanske tilfälle att återkomma till det. Med tanke på herr Ahlmarks beundransvärda envishet är jag alldeles säker på att i varje fall inte han kommer att försitta något tillfälle, och om inte tillfällena erbjuder sig skapar han dem själv. Jag vill emellertid ställa ytterligare några frågor i sammanhanget. Anser folkpartiet att Sverige skall lämna EFTA, eller anser herr Ahlmark det, om vi även i fortsättningen misslyckas med eventuella försök att få Portugal uteslutet ur organisationen? Det måste ju vara den logiska konsekvensen av vad herr Ahlmark här säger. Vidare: Anser herr Ahlmark ensam, eller folkpartiet, att Sverige bör respektera internationella avtal som vi skrivit under, exempelvis GATT-avtalet? Självfallet, svarar herr Ahlmark, men han menar bara att vi skall acceptera avtalen med den tolkning som han ger dem, inte med den tolkning som organisationen på mer eller mindre goda juridiska grunder själv tillämpar. Detta är några saker som jag tror att det vore värdefullt att få upplysning om. Var står herr Ahlmark och var står folkpartiet?

Herr talman! I statsrådet Langes in terpellation till mig försökte han vara lika duktig som jag genom att ställa sex frågor. Jag uppfattade bara tre men antar att någon senare hjälper honom med de återstående. Jag skall genast svara på dem. I motsats till statsrådet Lange finner jag stor glädje i att svara på frågor, om det kan klara ut förhållandena oss emellan. Vad tycker folkpartiet om svenskt samarbete med EFTA och om Portugals medlemskap i denna organisation? Får jag då citera vad folkpartiets högsta beslutande organ sagt på denna punkt. Folkpartiets landsmöte uttalade år 1966: Det »fastslår, att den vidgade handeln med Portugal ger detta land ökade resurser som stärker dess kolonialvälde och ger landet större möjligheter att undertrycka den afrikanska majoriteten i Angola och Mocambique». Landsmötet framhöll också vid detta tillfälle för snart tre år sedan, att »om inte effektiva åtgärder vidtas av FN inom en snar framtid bör frågan om påtryckningar i lämplig form tas upp inom bla. EFTA:s ram för att påskynda utvecklingen i Angola och Mocambique mot självständighet och demokratiska styrelseformer». Det är alltså vad folkpartiets högsta beslutande organ uttalat om vårt samarbete med Portugal inom EFTA. Statsrådet Lange hade sedan uppenbara svårigheter med att läsa upp ett citat, tydligen ur Kvällsposten, av ett utalande av herr Wedén. Men så mycket stod väl klart att Sven Wedén sagt, att arbetarna i Ludvika inte skall behöva ta konsekvenserna av en inställd leverans till Cabora Bassa utan att det är svenska staten som skall bära ansvaret. Detta var precis den åsikt som jag själv uttryckte. Om det inte blir en leverans till Cabora Bassa från ASEA måste vi veta att utrikespolitiken är hela svenska folkets sak. Bördorna skall inte ensidigt läggas på en viss ort. Statsrådet Lange frågade sedan i sin interpellation till mig, om jag anser att Sverige skall lämna EFTA om vi inte lyckas få bort Portugal ur organisationen. Den frågan visar återigen att statsrådet Lange missuppfattat hela frågeställningen. Det är Portugal, inte Sverige, som bedriver krig i Afrika. Det är Portugals ekonomi, inte Sveriges, som vi därför skall försvaga. Det är som medlem av EFTA som vi har chans att påverka ett stort handelsområde till att utöva påtryckningar på Portugal. Utträder vi ur EFTA förlorar vi den möjligheten. Bäst av allt vore kanske om Portugal kunde tvingas att lämna EFTA om påtryckningar inte hjälper. Men sämst av allt skulle vara, med tanke på våra möjligheter att påverka Portugal, om Sverige lämnade organisationen. Den tredje frågan som statsrådet ställde till mig lydde, om jag fattade den rätt: Skall vi respektera avtal som vi skriver under? Mitt svar är: Ja, det skall vi göra. Men däremot behöver vi inte gå längre än avtalen och vi behöver inte blunda för de möjligheter att påverka diktaturregimer som en rimlig tolkning av avtalsparagraferna medger. Jag skulle gärna vilja karakterisera statsrådets svar till mig som i lugn ton framförda reträtter och i lika lugn ton framförd demagogi — i en intressant blandning. Reträtterna är ju alldeles uppenbara för var och en som följt de tidigare debatterna. Då har statsrådet Lange alltid framhållit att det inte är formellt möjligt att ta upp saken i EFTA. Det skulle strida mot stadgan. Vi bör i stället öka handeln med Portugal eftersom det underlättar en demokratisering, har det hetat. Men i dag tycks statsrådet Lange anse att det är tänkbart att Portugals politik strider mot EFTA:s stadga, § 2.a, där det sägs, att organisationens syfte är att bidra till ett »rationellt utnyttjande av tillgångar» och till en »fortlöpande stegring av levnadsstandarden». Men det är inte säkert att vi kan få de andra staterna att aceptera den tolkningen, menar herr Lange. Jag tycker att detta är ett stort framsteg. Jag är mycket glad över statsrådet Langes förändrade position. Det betyder att han från att tidigare ha sagt nej till den här tolkningen av EFTA:s stadgar nu alltså säger att det är möjligt att den är riktig men att det blir svårt att få andra länder att acceptera den. Men om handelsministern nu går över till min linje beträffande tolkningen av EFTA:s stadgar räknar jag med en intensiv diplomatisk aktivitet av herr Lange. Jag hoppas att han, med den finess som han är expert på, nu försöker övertyga de andra länderna i EFTA om att den tolkning av EFTA-avtalet som han och jag tydligen är överens om, skall vara vägledande och att vi således har en möjlighet att ta upp saken inom EFTA:S Tam. I det allmänna resonemang om Spanien, som statsrådet förde, förbisåg han den mycket väsentliga omständigheten att Spanien inte för något kolonialkrig i Afrika. Om Portugal använder sina vidgade resurser i huvudsak till att föra tre krig i Afrika, är det ett skäl för att minska Portugals ekonomiska resurser. Om Spanien däremot utnyttjar sina växande resurser till att i viss utsträckning befrämja en ekonomisk utveckling i sitt eget land, kan slutsatsen bli en helt annan beträffande detta land än för Portugal. Det framhålls med utomordentlig tydlighet i en uppsats av utrikesrådet Hans Blix, som jag för två år sedan hänvisade statsrådet Lange att läsa. Jag hoppas att statsrådet Lange har haft tid att ta del av utrikesrådet Blix” synpunkter. Statsrådet Lange tog vidare upp frågan om Atlantpakten. Han sade att det stöd som Portugal får genom NATO väl är minst lika stort som det ekonomiska stöd Portugal får genom EFTA. Ja, det är riktigt. Det är också helt förkastligt att Portugal får detta stöd liksom också att Portugal är medlem av Atlantpakten. Den uppsats, som statsråde Lange läste upp några utdrag ur, innehöll en vägning av skälen för och emot svensk alliansfrihet. Jag ansluter mig i dag på intet sätt till denna avvägning; det har jag vid flera tillfällen klargjort. Men huvudfrågan är ju vilken syn jag haft på Portugals medlemskap i västeuropeiska organisationer alltsedan upproret i Angola började på våren 1961. Jag vill därför gå tillbaka till ett upprop i Dagens Nyheter från den 1 juli 1961. Eftersom statsrådet Lange insinuerade att jag för åtta år sedan inte hade upptäckt att Portugal var en diktatur med kolonialkrig, tvingas jag att till riksdagsprotokollet läsa in denna korta resolution för förebyggande av framtida missförstånd. Uppropets rubrik var följande: Unga liberaler protesterar — Portugal ur EFTA!» Resolutionen hade följande lydelse: » Vi, en grupp unga diberaler, protesterar mot den svenska regeringens passivitet gentemot diktaturen Portugal och dess koloniala förtryck. Det är nu uppenbart för alla att de "oroligheter som rapporteras från Angola i själva verket är ett krig mellan en nationell frihetsrörelse och en vit minoritet. Sverige ger — genom att acceptera Portugals medlemskap i EFTA — ett moraliskt och indirekt ekonomiskt stöd åt förtrycket och motarbetar frihetskampen. Vi kräver att den svenska regeringen verkar för att Portugal utesluts ur EFTA. Det borde vidare vara självklart att Portugal inte förrän dess diktatur är avskaffad kan vinna medlemskap i den större europeiska gemenskap som byggs upp när de båda handelsblocken slås samman. Vi har ingen anledning att dölja var våra sympatier återfinns. Ett klart svenskt avståndstagande från och isolering av Salazars vidriga regim skulle avgjort hjälpa frihetsrörelsen i Angola och visa att Portugals idéer inte är Västerlandets.» Detta var alltså vad vi uttalade ett par månader efter revolten i Angola. Jag var en av undertecknarna av uppropet, liksom ytterligare en av denna kammares ledamöter, herr Romanus. Detta vi sar att vi på vårt håll alltsedan krigen började i de portugisiska kolonierna i Afrika följt en och samma linje medan statsrådet Lange vacklat fram och tillbaka som en fura i storm. Jag vill till slut ta upp Cabora Bassa och FN-resolutionen om Rhodesia. Jag frågade statsrådet Lange om inte kraftverket i Cabora Bassa kunde sägas strida mot syftena i FN-resolutionen mot Rhodesia. Att detta kraftverk bidrar till att svetsa samman de via regimerna i södra Afrika och även den rhodesiska är uppenbart. Att vissa uttalanden från Rhodesia varit starkt positiva till Cabora Bassa-projektet vet vi också. Om elektrisk ström längre fram kommer att överföras till Rhodesia är omstritt. Det sägs att de anläggningar ASEA skall stå för enbart avser att överföra högspänd likström till Sydafrika. Men vi vet knappast, om man inte längre fram kommer att överföra elektricitet också till Rhodesia direkt från Cabora Bassa. Men den punkt som kanske kan stå i mest uppenbar strid med FN:s resolution gäller den sjö, omkring 30 mil lång, som skall bildas i Zambesifloden ovanför Cabora Bassa och som kommer att gå ända till gränsen vid Rhodesia. Den blir en följd av den väldiga dammanläggning som skapas när man bygger ut kraftverket. Den kommer att bli en utomordentlig transportled i den delen av Mocambique. Det tycks mig sannolikt att den också kommer att bli en ny möjlighet för Rhodesia att föra in och ut varor i strid med FN-sanktionerna. Man skapar kort sagt en ny kommunikationsled för den illegala regimen i Salisbury. I vilken utsträckning den kommer att utnyttjas vet vi inte. Men möjligheten att den kommer att användas är tydlig. Och då undrar jag om inte medverkan i ett projekt som leder till att en sådan transportled skapas kan sägas strida mot säkerhetsrådets resolution av den 29 maj 1968. Där sägs nämligen att säkerhetsrådet beslutar att FN:s medlemsstater skall förhindra »varje verk samhet av egna medborgare — — — som skulle främja eller är ägnad att främja utförsel av råvara eller produkt från Sydrhodesia — — —.» Jag tror därför man kan hävda att Cabora Bassa-projektet i vissa avseenden strider mot syftena bakom FN-beslutet om sanktioner mot Rhodesia. Det vore intressant att höra vad som är regeringens uppfattning på den punkten.
Herr talman! Jag hyser stor beundran för herr Ahlmarks citatkonst. Nu lämnade han ett nytt utomordentligt exempel på hur man kan förändra innebörden och meningen genom att korta av citat. Han valde denna gång att göra det beträffande sin egen partiledare. Det var ett ord som jag hade svårt att läsa, herr Ahlmark, men den näst sista mening som herr Wedén uttalade kunde jag tydligt läsa i den av mig åberopade intervjun. Han sade där — jag måste lämna ifrån mig citatet till stenograferna och har det därför inte tillgängligt nu, men det kommer att återfinnas i protokollet — att det är svenska staten som får ta ansvaret för spelreglerna på detta område. Och jag har angivit hur de reglerna utformas med hänsyn till de åtaganden och förpliktelser som vi har påtagit oss i ingångna internationella avtal som vi inte vill bryta mot. Jag skall emellertid inte ta upp hela den argumentationen vid denna tidpunkt. Det finns en del kolleger till mig som hoppas att också få komma upp i talarstolen. Herr Ahlmark slutade där och sade: Ja, det är precis så; staten skall bestämma. Och han menade att staten skall bestämma exempelvis om Cabora Bassa-projektet skall komma till stånd eller inte. Och hur kommer herr Ahlmark till den slutsatsen, att det var herr Wedéns mening? Det är synd att herr Wedén inte är närvarande nu och inte själv kan göra ett tillrättaläggande. Jo, herr Ahlmark kom till den slutsatsen därför att han utelämnade den följande meningen, alltså den som jag läste upp. Där hade jag inga innanläsningssvårigheter. Eftersom jag som sagt har överlämnat citatet till stenograferna kan jag inte nu återge den exakta ordalydelsen, men herr Wedén sade: och det anser jag inte att den skall göra. Inte göra vad då? Jo, staten skall inte påta sig ansvaret att ändra reglerna. Jag var själv litet osäker om tolkningen men kunde inte med bästa bemödande komma längre än dit. Jag skulle kunna ge många andra exempel på herr Ahlmarks sätt att citera. Han gjorde sig också skyldig till att nu senast felcitera vad jag sagt, när han försökte leda i bevis att jag nu hade slagit till reträtt och samtidigt varit mycket demagogisk. Detta försökte herr Ahlmark belysa på olika sätt. Jag tror emellertid att det räcker att jag hänvisar herr Ahlmark till protokollet. Jag upprepar vad jag har sagt förut: jag har aldrig påstått att svenska företag skall intressera sig för Portugal. Men jag säger att svenska företag har rätt att intressera sig för Portugal. Svenska företag har rätt att under nuvarande förhållanden sända varor till Mocambique, hur mycket några av oss än kan beklaga att de gör det. Det är ett ansvar som är företagens. De behöver inget tillstånd. De följer reglerna. Med den utgångspunkten vill jag fråga: Har herr Ahlmark aldrig tänkt på att det kunde varit visst skäl att fråga företaget ASEA: Varför gör ni detta? Ni bryter visserligen inte — som det ser ut i dag — mot Rhodesiablockaden men varför gör ni det? Ni kan säga att detta uppenbarligen kan skada frihetsrörelsen, i varje fall nu. Jag är inte säker på det, ty jag känner mig tvärtom ganska förvissad om att vad som är avgörande för om dammen kommer att byggas eller ej är inte om ASEA kommer med eller inte. Den omständigheten att Cabora Bassa byggs kan utgöra en komplikation och skapa svårigheter för Frelimo, det erkänner jag gärna. I varje fall är det frihetsrörelsens företrädares uppfattning. Men det har ju klarlagts att det finns vissa förbindelser mellan folkpartiet och ASEA. Vi har läst att folkpartiet fick ett ganska rundligt anslag från ASEA rätt nyligen. Det är ingenting att skämmas för, varken från företagets sida eller i och för sig från folkpartiets. Man behöver pengar för en politisk rörelse i detta land, det är vi alla medvetna om. Men utan att insinuera något har jag dragit den slutsatsen, att det borde finnas så pass goda förbindelser att det går att tala med företagsledningen, ty det är den som avgör. Gör ASEA en dumhet, så sker det på dess eget ansvar. Vi har ingen laglig möjlighet att ingripa mot det. Vi vet ännu inte om denna affär kommer till stånd. Jag upprepar att kontraktet inte är slutet, och de första leveranserna — det kan jag upplysa herr Ahlmark och kammarens ledamöter om — kommer att bli aktuella först mot slutet av 1973. 1978 skall projektet vara färdigt, och jag skulle vilja uttrycka förhoppningen att Frelimo <:dessförinnan «hunnit = befria Mocambique. Men det är en sak för sig. Jag upprepar att om ASEA gör detta, så sker det på företagets eget ansvar och efter dess egen bedömning. Det har vi meddelat ASEA. Har herr Ahlmark ett önskemål att ASEA inte skall engagera sig, så kanske herr Ahlmark har möjlighet att be någon i folkpartiet, om han själv inte blir mottagen av ASEA, att få ett resonemang med företaget om den saken. De kontaktmöjligheterna bör i varje fall finnas. Förbindelserna har som sagt inte varit så dåliga förut. Jag förstår inte heller riktigt herr Ahlmarks tal om EFTA. Jag har aldrig i mitt uttalande sagt vad herr Ahlmark påstår. Jag glömde det i bänken, men det går väl att läsa det i protokollet efteråt. Jag är inte lika road som herr Ahlmark av att läsa upp gång på gång vad jag har sagt — inte bara direkt ur protokollet utan också ur minnet ord för ord. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med det. Jag glömde en sak, herr talman, jag kanske till någon del kan förstå herr Ahlmark, men det är mycket intressant att notera, att han inte alls har samma känsla för de förtryckta i Spanien som för de förtryckta folken i Afrika och som han uppenbarligen har för de förtryckta i Portugal. Det har han inte. Jag vet inte om det beror på att herr Ahlmark — det här är en insinuation, det erkänner jag, men jag kan få göra en sådan jag också — besöker Spanien då och då liksom många svenska turister gör. Inom parentes vill jag säga att Spanien är ett av de få länder som jag aldrig rest till utan försökt undvika att besöka. Jag tror att också enskilda personers aktioner och enskilda företags blockadåtgärder kan ha ett betydande moraliskt värde, och utan att skryta om det vill jag säga att jag följer den moralen själv. Många svenskar bryr sig inte om dessa synpunkter utan reser till Spanien, och jag undrar om herr Ahlmark vill undvika att stöta sig med dem, när han nu försöker fånga in en annan opinion utan att lova någonting. Jag skall sluta den här utläggningen med att säga att vi gång efter annan tagit upp dessa frågor i EFTA. Jag hade inte en så omfattande erfarenhet när jag vid tidigare tillfällen diskuterade detta med herr Ahlmark. Om jag nu ger herr Ahlmark en ny upplysning, så betecknar han det som en reträtt. Vi vet emellertid nu av erfarenhet att den här vägen inte är framkomlig. Jag tror att herr Ahlmark överskattar min diplomatiska förmåga, om han tror att jag inom en nära framtid skulle kunna ändra inställningen till och synen på det här spörsmålet hos våra EFTA-partners. Ändå blir jag ibland förebrådd för att jag är överoptimistisk. Jag har sagt att vi har försökt. Erbjuder sig nya tillfällen, lovar jag herr Ahlmark att jag skall försöka igen, men jag hyser inget stort hopp. Jag vet att det för närvarande inte går att få gensvar på en begäran om Portugals uteslutning ur EFTA. Det är ingen realistisk, praktisk politik, herr Ahlmark. Den logiska konsekvensen av herr Ahlmarks resonemang är att vi själva bör ta på oss de bördor som det innebär att lämna EFTA. Det skulle nog i någon liten mån åtminstone till en början skada Portugal, det erkänner jag. Portugal är en av våra handelspartners, och dess handel med Sverige är inte helt obetydlig. Den logiska slutsatsen vill herr Ahlmark emellertid inte dra. Jag lyssnade till herr Ahlmarks anförande nyss, och jag sökte förgäves efter ett enda klart ståndpunktstagande. Herr Wedéns och det egna partiets och partiledningens ställningstagande suddade han bort. Vart herr Ahlmark ville komma med det demagogiska ordsvall som han alltid begagnar sig av tror jag inte många här i kammaren, om ens någon, kom underfund med. Jag vill, herr talman, allra sist säga att vi skall väl inte bara diskutera dessa frågor därför att vi tycker det är intressant att framlägga olika teorier, utan vi måste väl försöka komma fram till realistiska handlingslinjer. Det sistnämnda har varit min utgångspunkt, och så kommer det att vara även i fortsättningen. Ibland har jag fått uppslag i den debatt som förts, men med bästa vilja i världen kan jag inte påstå att herr Ahlmark givit mig något sådant, trots att det torde vara femte gången på två år som vi diskuterar dessa frågor.

Herr talman! De frågor som nu diskuteras kommer tillbaka flera gånger under den här riksdagssessionen, bl.a. vid utrikesdebatten nästa vecka och vid behandlingen av de motioner som den kommunistiska gruppen väckt. I dessa har vi bl.a. begärt direkta anslag till befrielserörelserna i Mocambique, Guinea 0. s. v., effektiva påtryckningar och åtgärder mot Portugal inom EFTA, FN och andra organisationer, lagstiftning eller andra åtgärder som kan möjliggöra förbud mot export av viss strategisk materiel, t.ex. till Cabora Bassaprojektet i Mocambique. Jag kan därför vara relativt kortfattad. Den grundläggande ekonomiska och sociala företeelse som det här gäller att ta ställning till är ju den portugisiska imperialismens utplundring och förtryck av folken i Angola, Mocambique, Guinea o.s.v. Denna utgör en del av det imperialistiska världssystemet, och om herr Ahlmark vore konsekvent skulle han därför ta ställning mot imperialismen. Enligt vår uppfattning bör det svenska folket stödja den nationella och sociala frihetskampen mot förtryckarregimen i Portugal. Det måste vara utgångspunkten för den politik som förs av vårt land. Den svenska storfinansen understöder emellertid på en rad sätt denna förtryckarregim samtidigt som den deltar i utplundringen av det portugisiska folket. Jag hoppas att herr Ahlmark tar avstånd från den svenska storfinansens politik. ASEA:s engagemang i Cabora Bassaprojektet är en fortsättning på denna politik. Det utgör ett direkt stöd åt förtryckarregimerna i Porugal, Rhodesia och Sydafrika. De är ett led i den svenska storfinansens utplundring av den tredje världens folk. Cabora Bassa-projektet står i direkt strid mot för det första Frelimos kamp för ett fritt Mocambique, för det andra FN:s resolution om den portugisiska kolonialpoli tiken, för det tredje FN:s beslut om handelsbojkott mot Rhodesia. Regeringen hänvisar till olika internationella överenskommelser, och det har också statsrådet Lange gjort här i dag, när den säger att den inte kan och vill ingripa mot ASEA. Men GATT-bestämmelserna kan rimligen inte, som t.ex. Aftonbladet framhållit, ålägga ett land att handla på ett sätt som står i konflikt med FN:s beslut. Här föreligger tydligen en konfliktsituation, och då är vi tvungna att välja sida. Det krav som ställs av en växande svensk opinion är inte att regeringen skall inleda ett allmänt handelskrig eller liknande. Men Mocambiques folk för ett befrielsekrig mot den portugisiska regimen. ASEA: s leveranser till Cabora Bassa skiljer sig till innebörd och verkningar — om nu kontraktet kommer till stånd — icke nämnvärt från leveranser av krigsmateriel. Vi har för vår del begärt en utvidgning av de regler som gäller för export av krigsmateriel, så att staten skulle ha kontroll också över strategisk materiel i vidare mening. Vi tror att detta är en framkomlig väg. Herr talman! ASEA:s engagemang i Cabora Bassa bör förhindras. Såväl regering som storfinans har ett ansvar för den nuvarande politiken, men det är naturligtvis vi alla, hela det svenska folket, som bär ansvaret för att ändra den.

Herr talman! Jag tycker att statsrådet Langes spanska övningar kännetecknas av en viss brist på den diplomatiska finess som jag tidigare talade om. För det första beskyller han mig för att då och då resa till Spanien. Jag kan försäkra herr Lange att jag hittills inte varit innanför den spanska gränsen, vilket herr Lange genom ett enkelt samtal hade kunnat förvissa sig om. För det andra säger han att jag skulle vara mer likgiltig för de förtryckta i Spanien än jag är för de förtryckta i Portugal. Jag har här resonerat om vilka medel beträffande det handelspolitiska samarbetet som skulle kunna lätta förtrycket i Spanien respektive förtrycket i Portugal. Jag följer här det resonemang som utrikesrådet Hans Blix uttryckte i uppsatsen om »Företaget och utrikespolitiken» nämligen att ökade ekonomiska förbindelser med Spanien kan leda till en ekonomisk utveckling som gör befolkningen mer lyhörd för krav på grundläggande sociala och politiska förändringar. Men — jag citerar herr Blix — »beträffande Portugal är ett liknande argument kanske mera tveksamt. Den stora skillnaden mellan Portugal och Spanien är att ett bidrag till den portugisiska ekonomin också bidrar till att bevara det portugisiska kolonialväldet i Afrika. Ett starkt Portugal har givetvis bättre möjligheter att fortsätta kampen för att bibehålla dessa stora områden, en kamp som skärper motsättningarna mellan u-land och iland, mellan färgade och vita.» Har jag uttryckt mig alldeles klart nu, statsrådet Lange? Jag känner medlidande med förtryckta både i Spanien och i Portugal. Men sättet att hjälpa dem kan vara olika beroende på att Portugal för kolonialkrig i Afrika. Statsrådet Lange säger att han för sin del aldrig har sagt att svenska företag skall investera i Portugal, att Sverige skall driva handel med Portugal 0. s. v. Herr Lange påstår att han bara har sagt att man har rätt att handla med Portugal och att man har rätt att investera i Mocambique och europeiska Portugal. Även om det kan beklagas, så kan företagen utnyttja den rätten — ungefär så föll statsrådets ord. Men vad skall ett företag tro? Om regeringens linje i debatt efter debatt är att handel med Portugal är bra därför att det underlättar en demokratisering av Portugal — det har statsrådet Lange sagt gång på gång — när man säger att EFTA:s syfte är att få in också Portugal i EEC och att Sverige inte har några invändningar mot det, blir väl det indirekt en moralisk uppmaning till svenska företag att handla med och investera i Portugal. Men nu säger statsrådet Lange, nästan beklagande och en smula uppgivet, att vi har ingen laglig möjlighet att påverka ASEA när det gäller Cabora Bassa. Därmed går statsrådet förbi det som jag alldeles nyss visade, nämligen att Cabora Bassa-projektet troligen strider mot FN-resolutionen om sanktioner mot Rhodesia i den meningen att genom Cabora Bassa skapas en ny kommunikationsled, en vattenled från rhodesiska gränsen ned till Cabora Bassa, vilket kan möjliggöra för Rhodesia att föra in och ut varor via denna vattenled. Det kan sägas strida mot en viss punkt i FN:s resolution. Om det är en riktig tolkning, har regeringen lagliga möjligheter att stoppa detta projekt. Handelsministern säger att han för sin del aldrig hittar något fruktbart i vad jag kräver beträffande handelspolitiken mot Portugal. Det jag har drivit under nära åtta år vad gäller vårt ekonomiska förhållande till Portugal överensstämmer på punkt efter punkt med det som frikyrkomötet i går beslutade i Örebro. Statsrådet Lange säger alltså indirekt att vad frikyrkomötet beslutade i denna fråga ger honom inget som helst uppslag. Får jag då bara påpeka, att jag för det första hela tiden har sagt att EFTA samarbetet förlänger krigen i Afrika. Det har förnekats av statsrådet Lange fram till i dag — då han har lagt en dimma över det slagfältet. För det andra har Lange hittills alltid förnekat att Portugal bryter mot FN stadgans § 2 a. I dag sprider han ut dimma också över det slagfältet. För det tredje har jag sagt att Portugal inte bör hjälpas in i EEC, och att EFTA icke bör göra några solidaritetsförklaringar gentemot Portugal inför framtida förhandlingar. Det har herr Lange aldrig accepterat tidigare. I dag breder dimman ut sig också över det området. För det fjärde menar jag att Cabora Bassa-projektet kan strida mot syftena bakom FN: s resolutioner om sanktioner mot Rhodesia. Inte heller på den punkten vill herr Lange ta ställning.

Herr talman! Hur illa jag än tycker om att läsa upp debattprotokoll anser jag det dock, efter vad herr Ahlmark nu sist har sagt, vara nödvändigt att göra det. Jag har frågat herr Ahlmark: När sade jag att jag tycker det är bra att Portugals handel blomstrar? När sade jag att jag tycker att svenska företag skall intressera sig för handel med Portugal? Det har herr Lange sagt i en debatt med mig i första kammaren, säger herr Ahlmark. Jag vill återge vad jag sade i det avsnittet, som var en allmän diskussion om hur ett ekonomiskt uppsving kan verka. I Spanien verkar det tydligen på ett annat sätt för de mäniskor som är förtryckta där, enligt herr Ahlmarks uppfattning, än det gör i Sydafrika. Herr Ahlmark, jag sade för resten inte att ni har varit i Spanien. Det är också typiskt för herr Ahlmarks sätt att resonera.

Herr Ahlmark har givit ett besked, att det är det visst inte — han har inte rest till Spanien och han tänker inte göra det heller. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Detta var en parentes. Jag skall emellertid ur protokollet läsa upp vad jag sade vid det aktuella tillfället: »Den ökade handeln, som är en följd av bl.a... EFTA-samarbetet, har givetvis bidragit till Portugals ekonomiska utveckling. I vad mån de ekonomiska framstegen inverkat på Portugals politik i Afrika — vilket berörs i den första frågan» — en fråga av herr Ahlmark alltså — »låter sig emellertid inte så lätt bestämmas. Det bör i sammanhanget också uppmärksammas att det finns skäl som talar för att ekonomiska framsteg och höjd levnadsstandard främjar en demokratisk frigörelseprocess.

Var står det att jag uppmanar svenska företag att göra det och det? Var står det att jag med tillfredsställelse ser en blomstrande handel? Jag har sagt att jag själv är litet osäker om vilka följder en sådan utveckling skulle få — den har med andra ord två sidor. Sedan upprepar herr Ahlmark — för vilken gång i ordningen vet jag inte — att företagen här i Sverige anser att de har fått en uppmaning av herr Lange att ge sig in i Mocambique och i södra Afrika. Det har de emellertid aldrig fått. Men även den saken kan herr Ahlmark få upplysning om, ifall herr Ablmark lyder mitt råd att utnyttja de gamla förbindelser som folkpartiet har med ASEA för att ta kontakt med företaget. Jag har svårt att se mig i den situationen att jag skulle sitta i ledningen för ASEA, men jag kan säga herr Ahlmark att jag under sådana förhållanden i detta fall förmodligen skulle säga: Det här skall vi inte göra. Men att hindra företaget att göra det och bryta mot internationella avtal är en annan sak. Så ett ögonblick till frågan om Cabora Bassa. Jag erkänner att det finns vissa indicier som kan tyda på att Rhodesia skall få kraft från Cabora Bassa en gång i tiden, men detta har inte letts i bevis. Det finns emellertid även tecken som tyder på motsatsen. Jag vill inte säga vad som är rätt — det vet jag ingenting om. I varje fall har jag svårt att föreställa mig, att en sådan strömleverans skulle kunna komma till stånd innan kraftverket är fullbordat, d.v.s. tidigast 1978. Jag hoppas att jag inte är överoptimistisk när jag säger, att till dess bör ändå frihetsrörelsen ha lyckats i sina strävanden att befria Mocambique. Som en kuriositet, en liten parentes, vill jag omtala att inte alla företrädare för frihetsrörelserna — ty de är flera — i de portugisiska besittningarna delar uppfattningen att Portugal skall uteslutas ur EFTA. Jag hade för inte så länge sedan ett samtal med ledaren för frihetsrörelsen i Portugisiska Guinea, och jag anser att jag kan återge ett avsnitt av samtalet, eftersom jag vet att den delen publicerats på ett håll. Denna rörelse har glädjande nog haft ganska betydande framgångar. Jag sade till honom: »Vi har Portugal i EFTA. Jag har ställts inför kravet att vi skall utesluta Portugal, men jag har svarat att det är omöjligt. Jag kan inte det, ty jag är de flesta gånger alldeles ensam.» Cabral svarade: »Jag har en annan uppfattning. Vi vill egentligen att ni behåller möjligheterna att tjata på Portugal i EFTA.» Vi har sannerligen gjort det, och jag kommer att begagna alla tillfällen till det i fortsättningen, det upprepar jag. Cabral fortsatte: »När vi en gång blir befriade» — det hade han inget tvivel om att de skulle bli — »är handeln med Portugal så betydelsefull för oss att vi gärna vill ha en stark handelspartner.» Jag påstår inte att Cabral har rätt och inte heller att andra företrädare för frihetsrörelsen har det, när de vill utesluta Portugal ur EFTA — vilket också herr Ahlmark tydligen helst önskar. Det är åtminstone en logisk ståndpunkt, även om det inte går så bra i fortsättningen när han förirrar sig i allmänt tal. Jag säger alltså inte att den ene eller den andre har rätt, jag säger att båda uppfattningarna existerar. På något håll kanske man ser de omedelbara svåra konsekvenserna som det väsentliga, och jag kan förstå det. På andra håll bedömer man kanske utsikterna till framgång inom en överskådlig framtid som så stora, att man tycker att det är bra att Portugal står kvar i EFTA, även om landet drar ekonomisk nytta av det. Jag vill, herr talman, som min personliga uppfattning deklarera, att jag hyser all respekt och aktning för den indignation som Portugals vedervärdiga förtryck i södra Afrika framkallar inte minst hos den vakna ungdomen. Dess heta önskan att snart sagt till varje pris ila befrielserörelserna till hjälp har jag förståelse för, framsprungen som denna önskan ändå är ur äkta och djupa känslor av internationell solidaritet. Jag erkänner att vi inte skall låta det stanna vid spontana sympatiyttringar. Vi måste också verka i enlighet med våra övertygelser —- jag ger dem rätt som säger det — men icke med ogenomtänkta och orealistiska ingripanden mot handeln. Det skulle inte förbättra läget för de förtryckta eller stärka befrielserörelsernas ställning. Det skulle innebära avtalsbrott, minska tilltron i omvärlden till våra internationella engagemang och försämra våra egna ekonomiska möjligheter att bispringa de nödlidande folken. Vi måste vara realistiska i vårt handlande, inte bara upprörda i våra känslor. Vi kan i större utsträckning engagera SIDA:s resurser för humanitärt bistånd. Vi skall fortsätta att göra vår röst hörd i FN och de internationella organisationer, där vi kan ta upp frågan om effektiva åtgärder till stöd åt de förtryckta i södra Afrika i deras kamp för sin rätt att kasta av sig oket och själva forma sina öden. Jag vill skjuta in att skulle det ledas i bevis att något svenskt företag bryter mot FN:s sanktionsbeslut, sådant del fattats av säkerhetsrådet, har det företaget gjort sig skyldigt till lagbrott. Detta kan och kommer att beivras inför svensk domstol. Jag tror emellertid att befrielserörelsen även i FN, där det går långsamt, kommer att kunna räkna med ett växande stöd från de redan fria folken i världen. Kampen går vidare, och den dagen kommer — det är jag fullt övertygad om — då segern är befriarens.

Herr talman! Min sista replik kan bli kort. Kampen går vidare, det kan vi vara förvissade om, slutade statsrådet Lange. Ja, det är riktigt. Kampen mot de portugisiska förtryckarna går vidare, och frågan är om demokratierna i Västeuropa skall göra vad de kan för att förkorta eller förlänga kampen. Min mening är att vi har redskap att bruka för att förkorta krigen. Statsrådet Lange belyste riktigheten i vad jag sade när han själv läste upp ett utdrag av sina uttalanden i tidigare debatter. Då har han alltid framfört argumentet att en ökning av handeln med Portugal skulle vara bra för en demokratisering i moderlandet. Handelsministern stöder alltså .det referat jag gett av hans tidigare uppfattningar. Nu sade statsrådet Lange till slut att om ett svenskt företag kommer att bryta mot FN-beslutet om sanktion mot Rhodesia så kan och kommer det att beivras inför domstol. Men handelsministern har inte gjort någon som helst kommentar till mitt påpekande att Cabora Bassa-projektet troligen strider mot FN-resolutionen. Jag antar att saken kommer att prövas längre fram: Till sist vill jag ta upp statsrådet Langes citat från Cabral, som varit i Sverige på besök. Han hade då uttalat, att Portugal gott kunde få vara kvar i EFTA. Det är riktigt att han yttrade det. Men han hade ett villkor: nämligen att man utnyttjar EFTA som redskap för verkningsfulla påtryckningar på Portugal. Under sådana förhållanden kunde Portugal få vara kvar. Jag har där samma mening som Cabral: utnyttja EFTA för effektiv påtryckning på Portugal och få med de andra länderna på det! Utnyttja den nyvunna insikten om tolkningen av § 2. a i EFTA:s stadga för att göra en insats i syfte att förkorta krigen i Angola, Mocambique och Portugisiska Guinea.
Herr talman!

Jag sade inte alls att jag instämde i herr Ahlmarks tolkning av den åberopade paragrafen, och här fick vi ännu ett exempel på herr Ahlmarks citatkonst. Jag sade att det saknar intresse om jag går till exempelvis mina engelska och schweiziska kolleger och säger: Herr Ahlmark i den svenska riksdagen har förklarat att den paragrafen kan tolkas så och så, var så goda och rätta er efter detta! Det skulle de inte bry sig om ett dyft, och jag skulle göra mig själv löjlig, om jag försökte mig på den sortens argumentering. Därför har jag inte heller på den punkten över huvud uttalat mig om möjligheterna. Jag vet hur stora svårigheterna är att övertyga alla mina EFTA-partners om att vi mera aktivt och i handling bör verka för Portugals befrielse. Jag vill ha sagt det ta, herr talman, så att herr Ahlmarks påstående inte står oemotsagt i protokollet. Det går inte att övertyga herr Ahlmark om vad jag sagt eller inte sagt. Nu sade han att det jag läste upp helt och hållet stöder hans uppfattning. Jag har frågat honom var det står att jag riktat uppmaningar till svenska företag, men han behöver inte svara och tänker väl inte heller göra det. Jag hoppas för resten att han inte gör det, om han inte kan komma med ett verkligt bevis. Herr Ahlmark har frågat varför jag inte tar upp frågan eftersom, som det ser ut i dag, ett svenskt företags medverkan i Cabora Bassa-projektet — lyssna att jag läser rätt — troligen är ett brott mot FN-bestämmelserna i Rhodesia. Ja, när herr Ahlmark kan leda i bevis att det förhåller sig så kommer kanske inte ens ett ingripande från min sida att vara nödvändigt, ty då kommer de stora och seriösa företagen att i sitt eget intresse se till att de inte uppträder som lagbrytare. Det förtroendet har jag för dem. Om inte herr Ahlmark har detta förtroende, tycker jag att han vid den kontakt som kommer att tas, med de goda förbindelser som ännu existerar, också skall tala om för ASEA att företagets medverkan troligen är ett brott. Det kan hända att ASEA:s företrädare lyssnar till herr Ahlmark. Men om herr Ahlmark så önskar, skall jag själv ta kontakt med ASEA:s ledning och säga att herr Ahlmark vill komma på besök.

Herr talman! Fru Holmberg har frågat mig om jag så snart ske kan vill lämna en redogörelse för det arbete som nu pågår för att förbättra trafikförsörjning m.m. i kommuner av glesbygdskaraktär. I 1963 års riksdagsbeslut om den statliga trafikpolitiken anges principiella riktlinjer och praktiska metoder för hur glesbygdens transportförsörjning bör tillgodoses. I överensstämmelse härmed inriktas åtgärderna från det allmänna på att trygga en tillfredsställande transportförsörjning för glesbygdens befolkning. Den fortgående uttunningen av befolkningen och det därmed alltmer vikande underlaget för kollektivtrafiken har också nödvändiggjort en vidareutveckling av metoderna för lösning av frågan om glesbygdstransporterna. Som ett led häri undersökte under förra året en arbetsgrupp inom kommunikationsdepartementet med representanter för bl.a. Kommunförbundet möjligheterna att komplettera och omstrukturera den befintliga kollektiva trafiken i glesbygdsområden. Arbetet, som skedde i form av en modellplanering för Vilhelmina kommun, tar sikte på en lokalt ordnad trafikservice med taxibilar och andra lättare fordon till bussbiljettpris, delvis som matartrafik till befintlig stamlinjetrafik. Undersökningen avses kunna tjäna som förebild för andra kommuner med liknande = trafikförsörjningsproblem. Extra skatteutjämningsbidrag föreslås i årets statsverksproposition kunna utgå för att stödja lokal trafikservice av här aktuellt slag. Arbetsgruppens undersökning har sänts ut till tänkbara intressenter, bl.a. alla kommuner och landsting. Jag har från kommunalt håll kunnat notera ett påtagligt intresse för denna undersökning. Givet är att den pågående kommunindelningsreformen här underlättar kommunala engagemang. det allmänna för glesbygdens transportförsörjning kan nämnas följande. Av lokaliseringspolitiska och andra sociala skäl upprätthålls drift på olönsamma järnvägslinjer. Till SJ utgår ersättning härför. För budgetåret 1969/70 har begärts 215 miljoner kronor. Kommun har vidare numera möjlighet att i särskild ordning göra framställning till Kungl. Maj:t om att olönsam järnvägsanstalt bibehålls med hänsyn till trafikförsörjningen. fr.o.m. budgetåret 1961 70 har begärts i det närmaste 10 miljoner kronor, vilket innebär en femdubbling i förhållande till beloppet det första bidragsåret. Så sent som år 1968 höjdes bidragsbeloppet per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete med 25 procent i denna trafik. Frågan om formerna för bidragsgivningen är för närvarande under utredning genom en särskilt tillkallad sakkunnig. Skolbarnstransporterna utgör i dag ett betydande inslag i glesbygdens trafikbild. Vid beräknandet av extra skatteutjämningsbidrag tas hänsyn till kostnaderna för dessa transporter. Genom lättnader i fråga om tillståndsgivning för yrkesmässig trafik underlättas också trafikförsörjningen i glesbygden. Det är sålunda tillåtet för ägare av vanlig personbil att utan särskilt tillstånd mot ersättning ta med högst fyra passagerare vid resor till och från arbetsplats, skola eller militärförläggning. Vidare får samåkning mot ersättning i privatbil för inköp, sjukoch teaterbesök m.m. numera ske efter förenklat prövningsförfarande i områden, där de kollektiva transportmedlen blivit otillräckliga. Eftersom biltätheten i glesbygdslänen ökat jämförelsevis kraftigt under 1960-talet, bör de vidgade möjligheterna till samåkning i inte oväsentlig grad kunna underlätta glesbygdens trafikförsörjning. Jag vill slutligen erinra om att glesbygdsfrågan innefattar många artskilda problem med anknytning till skilda departement. Också inom andra departement kan redovisas åtgärder av betvdelse för transportförsörjningen i glesbygden. Av väsentlig betydelse är att en samordning av aktiviteterna sker. Av denna anledning har tillsatts en särskild arbetsgrupp för glesbygdsfrågor med företrädare för berörda departement och verk, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Gruppen har till uppgift att pröva och successivt lägga fram förslag till åtgärder för att förbättra den samhälleliga servicen för befolkningen i glesbygden. Gruppen avser att under våren lägga fram en broschyr om glesbygdsfrågor, som bl.a. torde tillgodose fru Holmbergs önskemål om mera omfattande upplysningar om pågående projekt m.m.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det utförliga svar jag fått på min interpellation. Orsaken till att jag framställde interpellationen är att så många människor i stora delar av vårt land har långt mellan gårdarna och att trafikunderlaget sjunker år från år därför att trafiken visat sig vara olönsam. De människorna är mycket intresserade av vad de åtgärder kan innebära, som nu genomförs från samhällets sida för att försöka motverka följderna av den strukturförändring som skett. Det är emellertid inte bara enskilda människor som blivit drabbade av att trafikservicen försämrats. Det är också ett betydande bekymmer för kommunerna. Därför tycker jag att det är litet hoppfullt när kommunikationsministern i sitt svar skriver att ett extra skatteutjämningsbidrag kommer att utgå till de kommuner som vill göra nå gonting för att förbättra trafikservicen. Det skulle vara mycket intressant att också få någon antydan om hur stort det bidraget kan bli. Det har givetvis sin betydelse att veta i vilka fall bidraget kommer att utgå och vilken storleksordning det kommer att få, så att man kan se om det blir en verklig stimulans för kommunerna och om kommunerna skall kunna satsa på en utbyggnad av trafikservicen. Den plan som gjorts upp har man ju inga erfarenheter av, som kan redovisas. Det är ett förslag vars genomförande vi kommer att följa med stor spänning för att se hurudana verkningarna kommer att bli. Jag är också ense med kommunikationsministern när han säger att en genomförd kommunblocksreform kommer att underlätta möjligheterna för planeringen och för kommunernas engagemang. Jag är helt på det klara med att om förslaget och planerna skall genomföras på ett tillfredsställande sätt, så måste man veta vilka områden det gäller.

Då vill jag fråga om också de stationer, som lagts ned i den pågående trafikrationaliseringen kan öppnas igen? Vi har nu många stationer som är obemannade. Det är fina stationer med uppvärmda lokaler och med bostadslägenhet i övre våningen i många fall, men de har stängts. Endast några få tåg stannar varje dag vid de stationerna. De flesta går förbi. Det är ganska många människor som under vinterhalvåret får stå utanför det stängda stationshuset och frysa, när ett tåg har blivit försenat och man inte har haft någon möjlighet att erhålla kännedom om det i förväg. Man grämer sig över att denna ser vice inte skall vara tillgänglig, när det finns ett väl uppvärmt stationshus som man skulle kunna gå in i medan man väntar på tåget.

Jag vet att det i många fall inte förekommit en förhandling som man från kommunernas sida varit nöjd med. Det vore också intressant att veta hur generösa de bestämmelser är, som skulle kunna ge möjlighet att få behålla en station och vilket trafikunderlag som kräves i så fall.

Det är riktigt som kommunikationsministern säger att biltätheten ökat i dessa glesbygdslän, men om man känner till förhållandena så vet man, att innehavet av bil för många av dessa människor, som oftast är låginkomsttagare, blir orimligt dyrbart i förhållande till deras inkomst. På grund av de långa avstånden får de försaka mycket annat för att kunna komma fram till arbetet och till tätorten. Genom att bilägaren får möjlighet att ta betalt av medåkande blir det en fördelning av resekostnaderna, och det blir därför för dem som har bil lättare att klara av utgifterna för denna. De betjänar ju också andra människor på detta sätt. Det är en detalj som det är värdefullt att notera. Eftersom minskningen i befolkningsunderlaget har konsekvenser på många andra områden som hör till den allmänna servicen, är det också av intresse att kommunikationsministern understrukit nödvändigheten av samordning mellan aktiviteterna. Jag vill nämna t.ex. varuförsörjningen som jag vet utreds eller är utredd inom handelsdepartementet. Denna samordning är mycket viktig, men om man skall lyckas beror enligt min uppfattning helt på hur man lyckas lösa trafikförsörjningen. Till sist vill jag också betona hur viktigt det är att kommunikationerna mellan arbetsgruppen och kommunerna fungerar. Det är viktigt därför att detta ju är en alldeles ny verksamhet. Det finns säkert nya lösningar som man kan komma fram till. Kontakterna är också viktiga för att man skall få en överblick över de erfarenheter man vinner i försöksområdena. Av det svar jag fått framgår att kommunikationsministern är intresserad därav, och han har lovat att medverka till att informationen fungerar. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Fru Holmberg har ställt några följdfrågor som jag gärna skall försöka besvara. Jag vill först understryka att det självklart är nödvändigt med ett gott samarbete mellan stat och kommun på detta område, om samhället som helhet skall kunna möta problemen och lösa dem på rätt sätt.

Fru Holmberg frågade hur stort det extra skatteutjämningsbidraget kan komma att bli för kommuner som ordnar en lokal trafikförsörjning enligt den modell som utarbetats för Vilhelmina kommun. Det går självfallet inte att i förväg ge besked på den punkten, därför att det extra skatteutjämningsbidraget prövas mot bakgrunden av skatteunderlag och övriga förhållanden i kommunen och fastställs med hänsyn tagen till detta. Jag vill emellertid säga att det extra skatteutjämningsbidraget har kommit till med den motiveringen att även våra så att säga fattigaste bygder — det är ju ofta dessa som är mest drabbade — skall ha möjlighet att bygga upp den typ av lokal trafikservice som vi talar om och som jag tror är det bästa sättet att komma till rätta med dessa problem generellt. Vi har här att göra med en arbetsfördelning mellan stat och kommun, och vi kan konstatera att problemen ofta har så pass individuell karaktär och är så knutna till enskilda människor ute i bygderna och till så särskilda förhållanden att man inte löser dem med generella medel eller exempelvis genom att låta SJ eller stora bussar trafikera speciella områden. Man måste ge sig in på en betydligt mera detaljerad planering av hur man skall klara dessa frågor. Det ter sig därför naturligt att man betraktar, som vi gjort i Vilhelminafallet, den lätta bilen som det mest ändamålsenliga kollektiva trafikmedlet också för de människor som bor i bygder där de rikskerar att bli isolerade men inte har möjlighet att skaffa sig egen bil. Så var det frågan om järnvägsstationerna.

Innan ett nedläggningsbeslut får genomföras skall omständigheterna vara utredda, och det är slutgiltigt Kungl. Maj:t som bedömer, huruvida bandelen skall få läggas ned och i så fall under vilka förutsättningar — ersättningstrafik o. s. v. När det gäller indragning av enskilda stationer, kan dessutom numera kommuner, för vilka stationen upplevs som så nödvändig för den allmänna kommunikationsservicen i området att trafiken borde få fortsätta, begära att en enskild station skall få bestå. Om sådan framställning beviljas skall medel för den olönsamma stationen ställas till förfogande ur det bidrag som staten anvisar för olönsam järnvägstrafik.

Vi måste med sådana åtgärder som jag redovisat i mitt svar skapa förutsättningar för att få till stånd en tillfredsställande trafikservice även för dessa människor. Här får stat och kommun i samverkan försöka hjälpas åt att lösa problemen. Jag tror att vi kan slå fast att detta är en utomordentligt viktig jämlikhetsfråga som samhället har skyldighet att försöka lösa.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat om jag vill lämna en redogörelse för resultatet av vissa undersökningar rörande elever vid ungdomsvårdsskolorna samt redovisa vilka slutsatser som kan dras av de resultat som framkommit och vilka åtgärder jag ämnar vidta med anledning av undersökningarna. En av de undersökningar som nämns i interpellationen har gällt en kartläggning av bakgrund och uppväxtförhållanden hos elever som skrevs in vid ungdomsvårdsskolorna år 1964. Undersökningen är slutförd. Den är nu under tryckning och kommer inom kort att publiceras av socialstyrelsen. Den avser att ge upplysningar om den problematik man möter i vårdarbetet vid ungdomsvårdsskolorna. En annan undersökning har gällt anpassningen av elever som under år 1962 skrevs ut från ungdomsvårdsskolorna. Undersökningen har varit begränsad till en genomgång av kriminalregistret och kontrollstyrelsens register. Efter en närmare genomgång och utvärdering av undersökningsresultaten kommer i första hand de frågor som avser eftervården av skolornas elever att bli föremål för fortsatt behandling. I interpellationen berörs också en undersökning från år 1966 om ungdomsvårdsskoleelever som tagits om hand på grund av läkemedelsmissbruk. Denna undersökning är slutredovisad av socialstyrelsen. Den visar att läkemedelsmissbrukarna som grupp skiljer sig från övriga ungdomsvårdsskoleelever, att behovet av förebyggande åtgärder från barnavårdsnämndernas sida är särskilt påtagligt i dessa fall och att en särbehandling inom ungdomsvårdsskoleorganisationen kan behövas. Sedan denna undersökning gjordes har antalet intagningar till ungdomsvårdsskolorna på grund av narkotikamissbruk ökat avsevärt. Socialstyrelsen har bl.a. med hänsyn härtill ansett fortsatta undersök ningar påkallade, och Kungl. Maj:t har den 28 februari i år ställt medel till styrelsens förfogande för detta ändamål. Frågor som gäller unga narkotikamissbrukare kommer också att behandlas i det betänkande som under våren väntas från narkomanvårdskommittén. Ungdomsvårdsskolorna har under de senaste åren tillförts ökade resurser för att bl.a. tillgodose vårdbehoven hos elever med alkoholoch narkotikamissbruk. Det under den senaste tiden ökade antalet intagningar till ungdomsvårdsskolorna på grund av narkotikamissbruk har föranlett Kungl. Maj:t att genom beslut den 7 mars i år tillföra ungdomsvårdsskolorna ytterligare personal utöver den betydande personalförstärkning som har föreslagits i årets statsverksproposition. De nämnda undersökningarna har till syfte att ge vägledning i vårdarbetet vid ungdomsvårdsskolorna. De är av värde bl.a. vid den försöksverksamhet som sedan en tid pågår vid Ryagårdens yrkesskola. Resultaten av denna försöksverksamhet väntas bli redovisade under året och skall ligga till grund för en fortsatt utveckling av behandlingsformerna vid ungdomsvårdsskolorna. Undersökningarna har vidare gällt eftervården, där ett behov av ytterligare åtgärder har aktualiserats. De ökade insatserna under de senaste åren på ungdomsvårdsskolorna har i betydande omfattning gällt nya utskrivningsavdelningar och familjevården efter skolvistelsen. I interpellationen efterlyses en jämförelse mellan vården på skola och vården utom skola. Jag vill med anledning härav påpeka, att en placering i vården utom skola inte är någon fristående vårdform utan ett fortsatt led i den behandling som påbörjats inom skolan. Vad som enligt min mening framstår som angeläget är en vidare prövning av de frågor som avser elevernas anpassning efter skolvistelsen. Dessa frågor kommer att tas upp i det pågå När det gäller utvecklingsarbetet beträffande vården inom ungdomsvårdsskolorna vill jag utöver den förut nämnda försöksverksamheten vid Ryagårdens yrkesskola särskilt nämna det samarbete som pågår mellan Råby yrkesskola och forskningsinstitutioner i Lund. Ett liknande samarbete har nu börjat även vid Fagareds och Bärby yrkesskolor. En mera metodisk utbildning och arbetsträning bör eftersträvas för yrkesskolornas elever. Kungl. Maj:t har uppdragit åt socialstyrelsen och skolöverstyrelsen att utreda behovet av kompletteringsundervisning i ämnen som ingår i grundskolans läroplan och av gymnasial utbildning för elever vid ungdomsvårdsskolorna. Elever från Råby har medgetts att delta i undervisningen vid en i Lunds stad försöksvis inrättad s.k. gymnasieklinik. De verkställda undersökningarna har också visat på behovet av att i möjligaste mån klarlägga de bakomliggande orsakerna till ungdomsvårdsskoleelevernas svårigheter. I detta hänseende har Kungl. Maj:t uppdragit åt socialstyrelsen att utreda möjligheterna att skapa ett mera enhetligt och effektivt utredningsoch registreringsförfarande i barnavårdsärenden i syfte att i framtiden ge bättre underlag för fortlöpande undersökningar och behandlingsforskning rörande vården på ungdomsvårdsskolorna.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Odhnoff för det svar som jag fått på min interpellation. Den innehöll tre delfrågor. Den första gällde vilka resultat som undersökningen hade kommit fram till. Beträffande kartläggningen av bakgrunden fick jag veta att den undersökningen skall redovisas inom kort. Vi kom mer alltså själva att få läsa resultatet av den. Men jag tycker att detta är en fråga av så stor vikt att det borde finnas utrymme för en diskussion av den även i riksdagen. Beträffande den andra undersökningen, som gällt anpassningen av elever som 1962 utskrivits från ungdomsvårdsskolorna, fick jag veta att den genomförts — men vilka resultat den givit ville statsrådet inte lämna några upplysningar om. Nu var det resultatet jag efterlyste i min interpellation. Av statsverkspropositionen framgick det nämligen att en sådan här undersökning pågick, så det visste jag, men det var som sagt resultatet jag var intresserad av. Jag tycker det är väsentligt att få veta hur verksamheten med dessa ungdomar har lyckats. Jag är medveten om att det är ett svårt klientel som ungdomsvårdsskolorna får. Därför är det ännu mer angeläget att få klarhet om vårdformen, huruvida man har tillräckliga resurser för att sköta verksamheten. Personligen tror jag att ifrågavarande undersökning skulle kunna avslöja en hel del om effektiviteten och möjligheterna till rehabilitering inom den nuvarande unsgdomsvården. Jag beklagar att statsrådet inte har velat lämna några upplysningar om undersökningens innehåll. Den tredje undersökningen skulle avse läkemedelsmissbruket vid ungdomsvårdsskolorna. Den är redan redovisad och den är, som framgår av interpellationssvaret, en aning föråldrad. Utvecklingen av läkemedelsmissbruket har ju accelererat. Efter det jag lämnade min interpellation publicerades resultatet av en annan undersökning som har företagits inom ungdomsvårdsskolorna. Den visade att tre av fyra elever vid ungdomsvårdsskolorna använde narkotika i någon form. Redan detta är en skrämmande uppgift, men när man sedan får veta att enligt den undersökningen var fjärde elev på ungdomsvårds skola hade börjat sitt narkotikamissbruk på ungdomsvårdsskolan, blir man ännu mer betänksam. En rektor — som för övrigt hade gjort undersökningen — förklarade helt enkelt att skolorna utgör en klar riskmiljö för utbildande av narkotikamissbruk hos ungdomar som tidigare inte varit i kontakt med detta. Den dominerande missbruksformen är haschrökning. Var nionde elev i det undersökningsmaterialet har uppgivit intravenöst missbruk vid mer än 100 tillfällen. Sett mot den bakgrunden ter det sig verkligen angeläget att finna nya former för vården av dessa ungdomar. Vårdåtgärderna måste ju vara till för att hjälpa dem som har kommit på glid. Det vore intressant att få veta hur statsrådet ser på denna undersökning — om de resultat som publicerades i tidningarna var överdrivna eller om förhållandena verkligen återgavs sådana de var. Och har man vidtagit några speciella åtgärder för att komma till rätta med dessa problem? Så några ord om jämförelsen mellan vården på skola och vården utom skola. Statsrådet förklarar att hon vill »påpeka, att en placering i vården utom skola inte är någon fristående vårdform utan ett fortsatt led i den behandling som påbörjats inom skolan». I statsverkspropositionen uppges att 520 elever placerats i enskilda hem, och enligt de uppgifter jag fått har inte alla dessa 520 elever passerat ungdomsvårdsskolan utan placerats direkt i enskilda hem. Huruvida dessa upgifter är riktiga eller inte kan jag inte svara på. Men jag tror altjämt att det är mycket värdefullt att en ordentlig jämförelse görs mellan vårdformen och resultatet. Det vore också av stort värde om man i vissa fall kunde åstadkomma ett tidigare omhändertagande av missanpassade ungdomar, innan ungdomarna blir så hårt socialt belastade som de väl nu i regel är när de kommer till ungdomsvårdsskola. Det vore då säkerligen lättare att kom ma till rätta med problemen och lättare att återanpassa ungdomarna. Just i det sammanhanget menar jag att vården i ett hem skulle kunna vara av stor betydelse — i många fall torde man då kunna slippa intagning på ungdomsvårdsskola. Detta förutsätter då helt naturligt att vi bygger ut denna vårdform i en helt annan utsträckning än vad som sker i dag. Jag har velat göra dessa kommentarer. Av svaret framgår vidare att en hel del åtgärder vidtagits och att nya undersökningar är på gång. Jag noterar detta med tillfredsställelse, och särskilt har jag fäst mig vid vad statsrådet säger i avslutningen: »De verkställda undersökningarna har också visat på behovet av att i möjligaste mån klarlägga de bakomliggande orsakerna till ungdomsvårdsskoleelevernas svårigheter. I detta hänseende har Kungl. Maj:t uppdragit åt socialstyrelsen att utreda möjligheterna att skapa ett mera enhetligt och effektivt utredningsoch registreringsförfarande i barnavårdsärenden — — —.» Jag tror att det är mycket väsentligt att man får ett bättre grepp om bakgrundsfaktorerna när det gäller dessa ungdomar.
Herr talman! Naturligtvis kan vi gärna ta upp en diskussion om den första undersökningen, men diskussionen blir ju mera fruktbar för alla parter om vi väntar tills vi har ett material att utgå från. Den efterundersökning av elever, utskrivna år 1962, som också har berörts här i dag, grundar sig enbart på uppgifter från kriminalregistret och kontrollstyrelsens register över fylleriförseelser m.m. Dessa uppgifter belyser endast delvis i vad mån återanpassningen till samhället lyckats eller misslyckats. Den registrerade händelsen kan i en del fall vara en enstaka företeelse och behöver inte betyda att den forne eleven har misslyckats. Det är ett utredningsmaterial som håller på att bearbetas i socialstyrelsen, men det kan väl ändå nämnas att enligt undersökningen hade 69 procent av pojkarna och 15 procent av flickorna antecknats i kriminalregistret och 67 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna i kontrollstyrelsens register. Undersökningen visar att de första åren efter utskrivningen är kritiska för ungdomarna och att egendomsbrotten dominerar bland både pojkarna och flickorna. Som jag nämnde i mitt svar kommer en mera ingående undersökning rörande återanpassningsfrågan att göras. Man skall väl i detta sammanhang också hålla i minnet att skolorna, sedan dessa elever skrevs ut år 1962, har tillförts avsevärt ökade resurser just i syfte att underlätta elevernas återanpassning i samhället. Jag har redan i mitt svar berört dessa resurser som ungdomsvårdsskolorna har utrustats med. Den undersökning som senast diskuterades här är — om jag förstått herr Gustavsson i Alvesta rätt — den som Dick Blomberg har gjort på uppdrag av socialstyrelsens narkomanvårdskommitté. Denna undersökning omfattar 121 elever vid fem skolor, och den kommer att redovisas i samband med det betänkande som kommittén väntas lägga fram senare i vår. Jag förutsätter att kommittén gör en närmare analys av det framkomna materialet. Av denna undersökning framgår att av de 121 eleverna hade 73 ej använt narkotika före intagningen vid ungdomsvårdsskola, omkring 40 hade första gången använt narkotika efter intagningen vid skolan och ungefär 15 hade debuterat inom skolans område. Jag vill understryka att undersökningsgruppen omfattar elever som under respektive intervjuperiod — april eller maj 1968 — vistades på skolorna, d. v. s. Bärby yrkesskola, Hammargårdens yr kesskola, Lövsta skolhem, Lövsta yrkesskola och Eknäs skolhem för flickor. För de återstående eleverna skedde debuten under permission eller vid vård utom skolan eller under rymning, då eleverna alltså stått utanför kontroll av skolans personal. Det förekommer således ett visst narkotikamissbruk inom skolorna, och det är givetvis ett mycket allvarligt problem, som ständigt är föremål för uppmärksamhet från skolornas sida. Man vidtar där olika åtgärder för att söka komma till rätta med dessa problem. Att helt förhindra missbruk av narkotika inom skolorna torde vara ogörligt, då eleverna efter permission och rymning kan medföra sådana medel och man inte ens vid en minutiös kontroll alltid kan upptäcka dessa. I mitt svar nämnde jag också att skolorna nyligen har fått en extra personalförstärkning. Från och med nästa budgetår kommer de att tillföras ytterligare avsevärda personalförstärkningar. Härigenom ökar självfallet möjligheterna till vård och övervakning. Naturligtvis kan vi åstadkomma »knarksäkra» ungdomsvårdsskolor. Det är bara att låsa dörrarna tillräckligt effektivt och sätta tillräckligt täta galler för fönstren. Men detta är ju icke förenligt med den filosofi, som ligger bakom intagningen av unga narkomaner på ungdomsvårdsskolor. Vi syftar till vård och behandling. Vi vill skapa funktionsdugliga människor för ett öppet samhälle, inga anstaltsanpassade skuggor av mänskligt liv. Denna vård bygger på förtroende och är över huvud taget inte möjlig utan sådant, men förtroende kan missbrukas och vård kan misslyckas. Denna risk tror jag emellertid att vi måste ta för att över huvud taget lyckas någon gång. Syftet är ju inte bara att göra eleven knarkfri; han skall också bli en fri och självständig människa.
Herr talman! Jag tycker att statsrådet Odhnoff framförde något egendomliga synpunkter. Det gäller inte bara att göra människan knarkfri utan även produktiv. Men detta hör väl samman, ty kan vi inte befria en människa från knarkmissbruket kan hon inte heller bli en nyttig och produktiv samhällsmedborgare. Man kan diskutera olika filosofier men det måste väl ändå vara ett mål att våra vårdanstalter görs knarkfria, så att inte de ungdomar samhället har tagit hand om för vård hamnar ännu mera i utförsbacken på samhällets vårdanstalter. Detta måste dock vara en självklar uppgift i vårt arbete. Våra ungdomsvårdsskolor har alla verkat i många år, men trots detta kan det inte lämnas utförligare uppgifter om hur ungdomarna lyckats än dem statsrådet Odhnoff nu gett oss. Statsrådet lämnade också några uppgifter från kriminalregistret, men för att få klarhet i hur vårdformen egentligen verkar måste vi väl ändå veta hur ungdomarna anpassas i samhället i fortsättningen. Därför tycker jag att det framdeles finns all anledning att göra ordentliga undersökningar om hur de ungdomar lyckats som blivit intagna på ungdomsvårdsskolor och därvid jämföra resultatet med hur det gått för dem som kommit till annan vårdform, in i privata hem exempelvis. Enligt min mening är det nödvändigt att göra sådana jämförelser. Statsrådet Odhnoff sade att de första åren efter utskrivningen från ungdomsvårdsskola är kritiska, och det är också min mening. Jag tror inte ungdomarna är mogna att ta steget direkt från ungdomvårdsskola ut i samhället, utan det behövs mellanstationer av olika slag som är så inrättade att de unga får det nödvändiga stödet att på ett riktigt sätt kunna anpassa sig i samhället.

Herr talman! Jag sade att målet är att göra dessa ungdomar till fria och självständiga människor. Detta uppfattar jag som någonting mycket mera omfattande än att göra dem knarkfria. Självfallet måste vi också uppnå detta, men målsättningen är som sagt mycket vidare, och arbetet är också mycket mer krävande för dem som skall ha hand om ungdomarna. Till slut vill jag konstatera att det herr Gustavsson i Alvesta efterlyste, d.v.s. en uppföljning av eftervården, är just det jag talat om i mitt svar. Enligt min mening är det angeläget att vidare pröva frågor som gäller elevernas anpassning efter skolvistelsen. Dessa spörsmål kommer också att tas upp i det pågående utvecklingsarbetet beträffande ungdomsvårdsskolorna.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har i en interpellation frågat om jag anser att den av socialstyrelsen genomförda undersökningen om förekomsten av barnmisshandel föranleder ytterligare åtgärder för att förebygga brott av detta slag. Han har också frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att genom ändringar eller tillägg i barnavårdslagen etc. stärka småbarns rättsskydd mot misshandel från föräldrar eller andra vårdare. Socialstyrelsens undersökning har tillkommit på uppdrag av Kungl. Maj:t, sedan riksdagen gjort en framställning i frågan. Undersökningen kom till stånd för att ge ett fastare underlag för utformningen av praktiska åtgärder till bekämpande av barnmisshandel. Den har utförts av en särskild arbetsgrupp inom socialstyrelsen. Socialstyrelsen har med eget yttrande överlämnat arbetsgruppens betänkande den 4 i denna månad. De framlagda förslagen remissbehandlas för närvarande.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet fru Odhnoff för svaret på min interpellation. Statsrådet inskränker sig till att redogöra för hur den av mig berörda undersökningen om förekomsten av barnmisshandel kommit till stånd samt i vilket syfte den igångsattes. Dessa upplysningar innebär inget nytt, eftersom ledamöterna av denna kammare själva varit med om att göra en framställning i denna fråga. Jag kan förvisso förstå att statsrådet formellt känt sig förhindrad att framlägga förslag i anledning av den skakande rapport undersökningen lett till, eftersom det av socialstyrelsen uppgjorda förslaget nu är ute på remiss. Något liknande formellt hinder torde emellertid inte föreligga för statsrådet att något utveckla sin syn på den skrämmande utveckling, som utredningen avslöjat och som tydligen inte alls varit tillräckligt känd för berörda myndigheter. Jag finner det beklagligt att statsrådet helt avstår från att över huvud taget beröra den uppmärksammade undersökningens innehåll. Jag framställde min interpellation emedan jag an såg att redovisningen är av så allvarlig art att snabba åtgärder är påkallade. Uppenbart är att vad som hittills gjorts inte är tillräckligt för att i möjligaste mån tillförsäkra småbarn rättsskydd mot övergrepp från föräldrar eller andra vårdare. Härom vittnar den upprepade misshandel som barn i många fall utsättes för. Tillräckligt kraftfulla åtgärder har tydligen saknats till förebyggande härav. Undersökningens avslöjanden tyder på allvarliga brister i gällande bestämmelser om anmälningsskyldighet etc. Det mest skrämmande som genom undersökningen uppdagats är att utåt sett välanpassade, normalt fungerande föräldrar visat sig vara grymma och återfallande barnmisshandlare. Det allvarliga i denna hemska upptäckt ligger framför allt däri att det i sådana hem måste vara oerhört mycket svårare att spåra upp fall av barnmisshandel än när föräldrarna är alkoholiserade eller eljest missanpassade. De senare kategorierna är i regel kända hos socialvårdande myndigheter och föremål för speciell uppmärksamhet. Vidare torde man när det gäller till synes friska och skötsamma föräldrar ha lättare att betrakta befarad misshandel som något slags engångsföreteelse, för vilken anmälningsskyldighet inte ens anses påkallad. Därför har ofta inte några åtgärder vidtagits för att förebygga en upprepning av misshandeln. Till de åtgärder socialstyrelsen föreslagit hör skärpta bestämmelser om anmälningsplikt. I förebyggande syfte torde en avsevärt vidgad anmälningsskyldighet vara nödvändig. Självfallet bör den förknippas med skyldighet för barnavårdsnämnd att ofördröjligen vidta åtgärder i anledning av anmälan. Under alla förhållanden bör härigenom den effekten kunna nås, att barn i tid kan skiljas från hem där grav misshandel förekommer och framför allt att dessa hem, med eventuellt flera barn än det eller de misshandlade, blir före mål för kontinuerlig uppmärksamhet från barnavårdsnämnd. Socialstyrelsen har föreslagit en rad andra åtgärder, vilka enligt min mening är motiverade och nödvändiga. Utan att här närmare gå in på detaljerna i undersökningen, som alla har möjligheter att ta del av, vill jag här ändå något kommentera statsrådet fru Odhnoffs s.k. redovisning av den aktuella undersökningens tillkomst. Som jag tidigare nämnt var anledningen till min interpellation att jag fann undersökningens resultat så allvarliga att de motiverade snabba och effektiva åtgärder. I vad gäller utredningens arbetstakt kan någon snabbhet emellertid enligt min mening knappast ha förekommit, om man beaktar att Kungl. Maj:t den 1 oktober 1965 uppdrog åt dåvarande medicinalstyrelsen att göra en undersökning om barnmisshandeln. Var det nödvändigt med den långa väntetiden till dess utredningen btev klar med sitt betänkande? Även om skulden till dröjsmålet inte faller på statsrådet Odhnoff vill jag här ändå ge uttryck åt min förvåning över det långa dröjsmålet. Det hade ur denna synpunkt varit synnerligen värdefullt om kammaren i varje fall kunnat få höra statsrådets mening om huruvida man inom regeringen finner undersökningens resultat så alarmerande att de förslag som berörda remissinstanser kan komma att framlägga behandlas utan dröjsmål och resultatet sedan omsätts i praktisk handling. Herr talman! Jag får kanske tillfälle att återkomma senare i detta ärende.

Herr talman! Jag förstår att herr Börjesson i Falköping är varmt intresserad av dessa frågor, och självfallet har vi här att göra med problem som berör oss alla djupt. Men, herr Börjesson, nog är vi väl alla mest betjänta av att vänta till dess remissyttrandena kommit in — jag kan meddela att remissti den utgår den 15 maj. När de svaren kommit in, kan vi komma tillbaka till frågan och diskutera åtgärderna.

Herr talman!

Jag kan tala om att bland de åtgärder som föreslagits är utbildning av läkare, sjukoch barnsköterskor, annan sjukvårdsoch socialvårdspersonal och upplysning till allmänheten m.m. Vidare föreslås att vid konstaterad eller misstänkt barnmisshandel anmälningsplikt skall införas för läkaren till barnavårdsnämnden samt att ett centralt register över konstaterade och misstänkta fall som anmälts till barnavårdsnämnden skall upprättas. Bland förebyggande åtgärder föreslås anmälan från BB till barnavårdscentral rörande varje barn. frågan att få den ytterligare belysning som behövs för olika ställningstaganden. Socialstyrelsen har själv framhållit att den av arbetsgruppen gjorda utredningen är begränsad till bedömningar från rent medicinska synpunkter. De sociala aspekterna på problemet barnmisshandel har inte kunnat belysas i dessa sammanhang. Detta uppfattar socialstyrelsen som en svaghet i utredningsmaterialet. För min del vill jag också understryka att det är väsentligt att de sociala orsakssammanhangen beaktas när man diskuterar dessa problem. Vi kommer här också in på en del reformer som genomförts. Utvecklingen av en aktivt uppsökande socialvård är av stor betydelse. Genom det tillägg till socialhjälpslagen som beslutades vid förra årets riksdag och som trädde i kraft den 1 juli 1968 har socialnämndernas uppgifter i detta hänseende fastslagits. Socialstyrelsen har utarbetat förslag till råd och anvisningar för denna verksamhet och räknar med att inom kort kunna distribuera dem till kommunerna. Jag vill till sist också säga att angränsande frågor tagits upp i direktiven för socialutredningen. Där sägs att verksamhetens inriktning på familjevård och på förebyggande åtgärder skall förstärkas. En aktiv uppsökande socialvård utan tvångsmässiga inslag skall främjas, samt information och rådgivning effektiviseras. Men, herr Börjesson, diskussionen av dessa förslag och belysningen av dem genom åtgärder som riksdag och regering vidtagit får anstå tills vi har remissen klar.

Herr talman! Bakgrunden till vårt krav om inrättande av Up-tjänster i övningsämnen för lågoch mellanstadiet i grundskolan är i korthet följande. I samband med den nya lärarutbildningen för klassoch ämneslärare ställdes vissa skolenheter inom det allmänpa skolväsendet till lärarhögsskolornas förfogande för bl.a. försöksoch demonstrationsverksamhet. I kommuner med sådana skolor kan inrättas särskilda lärartjänster med förorånand=2 för sex år att fullgöra tjänstgöringen vid de skolenheterna. De tjänsterna kallas för Up-tjänster. Skolöverstyrelsen har nu i upprepade skrivelser till Kungl. Maj:t t.ex. i december 1967 och i oktober 1968 föreslagit att sådana tjänster inrättas för övningslärare på lågoch mellanstadiet i grundskolan. Utbildningsministern har emellertid i stället inrättat sådana tjänster för övningslärare på grundskolans högstadium och i gymnasiet men avvisat skolöverstyrelsens förslag om dylika tjänster på lågoch mellanstadiet. Jag vill också erinra om att skolöverstyrelsen gång på gång har framhållit för Kungl. Maj:t att behovet av Uptjänster för Öövningslärare är särskilt stort just på låg och mellanstadiet, betydligt större än exempelvis i gymnasium och fackskola. Vidare är kvaliteten på undervisningen i övningsämnen på lågoch mellanstadiet i betydande utsträckning beroende av den förbättring av lärarutbildningen som inrättandet av ytterligare Up-tjänster skulle medföra. Departementschefen har även i år avvisat skolöverstyrelsens förslag och hänvisat till den dispensmöjlighet som finns för vissa kommuner. Det har vidare uppdragits åt skolöverstyrelsen att följa och redovisa erfarenheterna av lärarutbildningsverksamheten under läsåret. Jag kan inte finna att de föreslagna åtgärderna utgör något acceptabelt alternativ. Från vårt håll har i flera motioner föreslagits att de aktuella tjänsterna skall inrättas, och i vår reservation till det föreliggande utskottsutlåtandet har vi framhållit vikten av att 27 sådana tjänster kommer tili stånd. Det gäller ämnena musik, teckning och gymnastik. Utskottet menar emellertid att tillräckliga erfarenheter ännu inte vunnits av verksamheten vid skolenheterna för försöksoch demonstrationsverksamhet och anser sig inte heller i år böra tillstyrka inrättandet av Uptjänster för övningslärare med tjänstgöring på lågoch mellanstadiet. Det är naturligtvis en bedömningsfråga om man anser att erfarenheter i tillräcklig utsträckning vunnits eller inte. Jag tycker att tiden nu är mogen för att de 27 tjänster vi föreslår skall inrättas. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till den vid punkten 8 fogade reservationen 1.
Herr talman!

Därvid skulle också en efter strävansvärd integrering främjas av lärooch övningsämnen. Det föreligger i detta sammanhang en uppenbar motsättning mellan skolöverstyrelsen, det pedagogiska verket, å ena sidan och utbildningsdepartementet, det uteslutande administrativa organet, å andra sidan. Jag tycker att man i denna fråga, som huvudsakligast är av pedagogisk-metodisk art, måste hålla sig till skolöverstyrelsen, detta så mycket mer som skolöverstyrelsen i denna fråga mot sin vana är mycket envis. När skolöverstyrelsen har framlagt ett förslag som avslås av departementet — såsom inträffade i detta fall förra året — brukar man ge upp, åtminstone för någon tid. Nu kommer skolöverstyrelsen omedelbart tillbaka med sitt förslag om Up-tjänster. Denna envishet måste, som jag ser det, bottna i att man bedömer förslagets angelägenhetsgrad som utomordentligt hög. Jag vill dessutom med min trots allt inte så ringa erfarenhet av den önskade integreringen av undervisningen tilllägga, att också jag anser det vara pedagogiskt betydelsefullt för lärarutbildningen att vi får de föreslagna tjänsterna. Med hänsyn till att det i reservationen dessutom föreslås endast ett mindre antal dylika tjänster i enlighet med min motion tycker jag, att det från budgettekniska och finansiella synpunkter inte bör innebära någon våda att bifalla reservationen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid punkten 8 fogade reservationen 1.